Herr talman! Jag anser att företagandet kommer att befrämjas. På sikt kommer det också att medverka till att löntagarna får en tryggare anställning än de i dag har. Företagen kommer att kunna tillgodogöra sig löntagarnas kunnighet och klokskap. Därmed. kommer de också att främja det ekonomiska klimatet i landet. Jag skall ta tillfället i akt att redogöra för en liten debatt som jag hade med ett företag i Göteborgsregionen som heter Atlet. Företaget hade gjort en omfattande undersökning om sin egen verksamhet, på sina villkor. Man förfäktade att företaget, om löntagarfonderna träder i kraft nu vid nyåret, skulle bli tvunget inte att avskeda folk men att minska den planerade expansionen med ungefär hälften. Vi studerade detta material. Det var inte möjligt att omedelbart genomlysa det, utan vi skickade det till industridepartementet, där människor med kunnighet och klokskap fick gå igenom undersökningen. Det visade sig att den föll samman som ett korthus. Företagets spekulationer om att möjligheterna att expandera skulle minska höll inte, och företaget hade ingenting att sätta emot. Det kommer väl att gå på ungefär samma sätt om ni i Kinna, herr Nyhage, sätter er ned och räknar. Ni kan säkert själva räkna fram att ni kommer att förlora på fonderna. Men om vi studerar hur det blir i praktiken kommer det säkert att visa sig att ni har fel.

Herr talman! Det borde stämma socialdemokraterna till eftertanke, att man inte ensi de egna leden lyckas uppamma något intresse och ännu mindre entusiasm för kollektiva löntagarfonder. Däremot finns motstånd mot fonder i alla läger och bland alla yrkesgrupper. Människor skriver spontant på listor mot fonder. På en arbetsplats i min hembygd skrev nästan alla anställda — det var ganska många — på sådana listor. Men vem vill demonstrera för fonder? Det var ju så chefredaktören för tidningen Arbetet ställde frågan för ett tag sedan. Den största fonddemonstrationen vi har haft här i landet ägde kanske rum i går här i kammaren, när den socialdemokratiska riksdagsgruppen instämde i statsministerns anförande. Fru talman! Jag lyssnade med allt större häpnad till Stig Gustafsson, när han tidigare talade om TCO och fonderna. Jag kände inte alls igen situationen i TCO. Jag har ändå varit medlem i TCO i 21 år, framför allt på gräsrotsnivå men även på regional nivå. Stig Gustafsson sade att kampanjgruppen TCO-are mot fonder var odemokratisk. Det är en oerhörd anklagelse, som måste bygga på att de är emot fonder. Jag vill erinra om att flera TCO-förbund har uttalat sig mot fonder. Handelstjänstemannaförbundets ordförande Lars Hellman sade t.ex. för ett tag sedan att genomförandet av fonder är att likna vid en statskupp. Det är ett mycket drastiskt ordval, och jag skall inte använda mig av ett sådant. Men Lars Hellman är förmodligen också odemokratisk. Banktjänstemännen har också uttalat sig mot fonder. De vill i stället ha det vinstandelssystem som allt fler banker tillämpar i dag. TCO:s ordförande Björn Rosengren sade för ett tag sedan att TCO är så splittrat i denna fråga att man inte vill ta ställning. Därför svarade man inte på den remiss man fick. Det kanske är klokt, så länge man inte haft en omröstning bland medlemmarna — en omröstning som med mycket stor sannolikhet skulle resultera i ett rungande nej till fonder. Jag undrar vem som företräder TCO här, om det är Stig Gustafsson eller Björn Rosengren. Fru talman! I det sammanhanget är det av intresse att se vad socialdemokraterna själva vill föra ut för budskap mera officiellt. I senaste numret av den socialdemokratiska tidskriften Tiden finns en intervju med SIFO-chefen Hans Zetterberg. I artikeln sägs Zetterberg vara en forskare, som är känd för en påfallande väl utvecklad förmåga att se det principiella i enkla och nära till hands liggande iakttagelser. Det är alltså ett mycket gott betyg för forskaren Zetterberg. Hans Zetterberg säger i den här intervjun en hel del om svenska folkets ledare i dag. Och han är mycket kritisk. På tal om den nu aktuella frågan och socialdemokraternas ledare, säger han: Själv är jag kanske mest förvånad över Olof Palmes oförmåga att utöva ledarskap t.ex. när det gäller att förklara visionen bakom löntagarfonderna. De uttalanden han har blivit mest känd för gäller en delaspekt — hur skall fondstyrelsen utses — medan själva grundtanken förs fram av Per-Olof Edin. För min del instämmer jag i Hans Zetterbergs iakttagelse. Visionen bakom fonderna har inte förts ut till allmänheten. Man har visserligen framfört många skäl för fonder, inte sällan skäl som är inbördes motstridande, men det är ju inte detsamma som en vision. Kanske beror detta på att visionen, en socialisering av det svenska näringslivet, inte är det budskap som man vill eller ens vågar framföra, även om det är detta saken gäller. I samma nummer av tidskriften Tiden recenseras en bok, som handlar om ATP-striden. Många paralleller har dragits här i debatten mellan ATP och fonder. De synpunkter som förs fram tycker jag är mycket avslöjande, för man drar denna parallell även i recensionen. Man säger att det gäller att beskriva fonderna som något av uteslutande teknisk karaktär. Visioner eller principer skall alltså helt lysa med sin frånvaro. Och så hoppas skribenten att allmänheten skall glömma frågan till valet 1985. Om vi nu fattar ett beslut så snabbt som möjligt, blir det svårt för borgarna att få behålla en stark värdeladdning till nästa val, sägs det i denna socialdemokratiska tidskrift. När en ledande socialdemokratisk idétidskrift önskar att fonderna snabbt skall glömmas, så att man inte förlorar valet 1985, hur skall man i det läget få någon som helst entusiasm bland den stora allmänheten för dessa fonder? Fru talman! Vad fonderna kommer att betyda för den enskilde är det inte många som talar om. Vad de betyder för en kommun eller ett län är heller inte det lättaste att få fram. Socialdemokraterna har ju i varje fall i den frågan varit ovanligt litet hjälpsamma. Men det har väl sina skäl. I mitt hemlän, Skaraborgs län, kommer ATP-avgifterna till fonderna, om man utgår från år 1982, att uppgå till ca 45 milj.kr. —7,5 milj.kr. från Skövde, 2,2 från Tidaholm och 5,4 från Falköping, för att ta några exempel. Det gäller ATP-avgifter från anställda inom stat, kommun, landsting och övrigt näringsliv. Minskningen av de kommunala skatteintäkterna på grund av ökade ATP-inbetalningar kommer, om man också här utgår från 1982, att uppgå till ungefär 13,5 milj.kr. För Vara innebär det 1,17 milj.kr., för Mariestad 1,2 och för Skövde 2,26 milj.kr. Vad vinstdelningen kommer att medföra för mitt hemlän är i stort sett att vi där visserligen får vara med och betala, men vi får väldigt litet tillbaka, beroende på att vi har få börsnoterade företag. Vi moderater lovar, tvärtemot de fromma förhoppningar som framförs i den socialdemokratiska tidskriften Tiden, att gång på gång återkomma till frågan om vinstdelning och till hela problemet med s.k. löntagarfonder. För är det någon fråga som skall behålla en stark värdeladdning fram till nästa val, så är det just frågan om löntagarfonder. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 1, 2, 5 och 6.

Fru talman! Det har kanske till leda upprepats, men måste ändå få sägas av också mig: Det riksdagsbeslut som socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna i dag kommer att ställa sig bakom betyder överförande av äganderätt över produktionsmedel till staten med stöd av beskattning. Förslaget innebär i korthet att medel tvångsvis överförs från våra svenska företag till statsägda löntagarfonder. Dessa medel skall därefter användas för inköp av aktier i olika bolag. Sett i ett större sammanhang tvingas företagen att finansiera sin egen socialisering. Detta skall lyfta Sverige ur den ekonomiska krisen, menar socialdemokrater såväl i regering och riksdag som regionalt och kanske även lokalt. Men jag vill uppmana alla dessa att hellre se på och uppmuntra småföretagen. Just i dag fick jag statistik som visar att det år 1981 i mitt hemlän, Östergötlands län, skapades 4 997 nya arbetstillfällen i små och växande företag. Det är någonting som behöver uppmuntras och stödjas ytterligare. Kritik riktas mot oss som talar om löntagarfonderna som fackföreningsfonder. Men av vilken anledning ger vi dessa fonder namnet fackföreningsfonder? Jo, därför att det är i fackföreningarnas toppskikt idén om denna typ av fonder har väckts och sedermera varmt omhuldats. Dessutom kommer fondstyrelsernas beslut att i hög grad vara fackligt påverkbara. På många håll inom fackliga organisationer på basplanet har vi tyckt illa om idén. Anledningen till detta är att målsättningen ursprungligen var — och jag tror att den är det även denna dag — att utöva makt över produktionsmedlen från facklig toppnivå. Idén är sprungen ur tanken att i den bästa av alla världar är samhällsägandet, det kollektiva ägandet, genomfört fullt ut. Som frisinnad och liberal känner man en instinktiv motvilja när man märker att politiska beslut planeras och genomförs med socialismen som grundtanke och mål. Vi som är emot den typ av löntagarfonder som socialdemokrater och kommunister nu avser genomföra kritiseras ofta, så även i dessa dagars debatt, för att hetsa mot facket. Det är fel att påstå något sådant. Jag anser däremot att mitt fack, som är anslutet till TCO, skall ägna sig åt frågor som de flesta medlemmar finner viktiga och centrala, nämligen lönevillkor, trygghetsfrågor och allmänna anställningsvillkor. I frågan om att överföra medel tvångsvis från svenska företag till statsägda fonder är facket splittrat. Min reaktion när jag lyssnade på vad som tidigare i dag sades i det avseendet är att man måste sitta på en väldigt hög nivå i TCO-kansliet för att inte begripa det. Har man någon gång under åren suttit i ett lärarrum, rest tillsammans med eller varit på fackliga kurser tillsammans med TCO-anslutna lärare, så vet man att vi inte är överens i den här frågan. Det är fel att tvinga svensk fackföreningsrörelse att ta ansvar i ett ekonomiskt system för samhällsförändring, där uppfattningarna inom de centrala organisationerna och även lokalt är så splittrade som i löntagarfondsfrågan. Riksdagsbeslutet denna dag kan ytterligare öka de motsättningar som redan finns mellan skilda fackliga organisationer i vårt land. Det är olyckligt. Ett noggrant studium av remissyttrandena, som i sammanställningen — en hel bok — omfattar över 200 sidor, ger vid handen att väldigt många remissvar andas tveksamhet och klart motstånd mot införandet av löntagarfonder av den nu föreslagna typen. Negativa reaktioner framförs från löntagarhåll, från försäkringsbolag som t.ex. Folksam; PK-banken talar om negativa effekter, Sveriges föreningsbankers förbund skriver bl.a. att förslaget är samhällsekonomiskt oförsvarligt. Kommerskollegium skriver i sitt remissyttrande att förslaget kan få negativ inverkan på utvecklingen av den internationella konkurrensförmågan. Det får negativ effekt ur exportsynpunkt. Kammarrätten i Stockholm skriver: Väsentliga frågor har lämnats outredda eller getts en ofullständig belysning. Förslaget har ingenting med delning av vinsten mellan ägare och anställda att göra. Mängden negativa remissyttranden är överväldigande. Trots detta genomdrivs förslaget om kollektiva löntagarfonder av socialdemokrater och kommunister. Det är förvånansvärt och beklagligt. Slutligen vill jag erinra mot att vi aktiva i frikyrkorörelse, nykterhetsrörelse, idrottsrörelse och annan ideell verksamhet skall vara med om att av våra insamlade medel genom den särskilda tilläggspensionsavgiften lämna pengar till de fem fondstyrelserna. I samband med Hagauppgörelsen fick vi från folkpartiets sida i gång en utredning. Det var nödvändigt att inte bara LO kunde visa på utredningar om konsekvenserna av överförandet av produktionsmedlen i samhällets och fackets ägo. Att sedan regeringsförslaget 1983 inte har tagit intryck av kritik från skilda politiska partier eller remissinstanser är beklagligt. Folkpartiets linje är att anställda skall få ökat inflytande på sina arbetsplatser, och vi är för vinstdelning med individuella andelar i företagsanknutna fonder. På skilda sätt söker vi påverka till en utveckling i den riktningen. Fru talman! Jag yrkar avslag på löntagarfondsförslaget och bifall till reservationerna 1, 2, 5 och 6 i finansutskottets betänkande nr 20.

Fru talman! Så har vi nu kommit till den tidpunkt då Sveriges riksdag skall besluta om införande av löntagarfonder. Detta beslut innebär att vi socialdemokrater går vidare i arbetet för en väl utbyggd och fungerande demokrati. Ingen aktieeller företagsägare kan få sitt företag — stort eller litet — att fungera om inte de olika personalgrupperna inom företaget eller i samhället i övrigt fullgör sina arbetsuppgifter. Som löntagare är man en viktig kugge i företagens funktion. Varför får då han eller hon inte vara med i företagens beslutsorganisation som delägare genom löntagarfonderna? Svaret är klart både från de borgerliga partierna och från de olika arbetsgivarorganisationerna. De anställda blir starka i en kollektiv organisation, och med löntagarfonder kommer löntagarna in på områden där kapitalägarnas revirtänkande är större än ute i naturen. Motståndarna har lagt ut hundratals miljoner kronor för att vilseleda folk och samla tarvliga argument och för hetskampanjer, som saknar motstycke i svensk politisk historia. Låt mig i debattens sista minuter bara peka på en del motioner, exempelvis från centerpartiet. Där beskrivs effekterna av den höjda ATP-avgiften på ett felaktigt sätt. För det första: Löntagarfondsavgiften till ATP påstås vara 0,5 70, vilket är 150 96 högre än det riktiga — 0,2 76. Om denna felaktiga uppgift är avsiktlig eller bottnar i okunnighet får vara osagt. För det andra: Avgifterna kan inte både avräknas från löneökningen och läggas till densamma. Om avgifterna avräknas från löneutrymmet, leder det till att det kommunala beskattningsunderlaget blir lägre än vad det annars skulle ha blivit. Då kan man inte, som centern gör, samtidigt hävda att kommunernas lönekostnader ökar med avgifternas storlek. Några lägger för att summera kostnaden för en region ihop kostnader för skattebortfallet med kostnader för avgiftshöjningen. Detta innebär att centern räknar kostnaderna två gånger. I Kalmar län har centern givit ut en informationsskrift som säger att Öland skulle dräneras på 62 milj.kr. på grund av löntagarfonderna. Om denna summa skulle vara korrekt, skulle varje ölänning tjäna mellan 450 000 och 500 000 kr. per år. Jag tror inte någon på Öland har den inkomsten, vare sig som löntagare, egen företagare eller jordbrukare. Om all denna felaktiga information är avsiktlig eller ej låter jag vara osagt även i detta stycke. Till sist vill jag säga att löntagarfonderna är ett viktigt steg i den demokratiska processen i ett modernt samhälle, där alla skall ha rätt och skyldighet att delta i beslutsprocessen inom samhällets olika delar, både på arbetet och på fritiden. Fru talman! Jag yrkar bifall till finansutskottets hemställan i betänkande 1983/84:20.

Fru talman! Jag skall be att i korthet få återge några siffror som belyser hur hårt avgifterna till de s.k. löntagarfonderna kommer att slå mot den kommunala ekonomin. Mitt eget hemlän, Värmland, får tjäna som exempel. Kommunerna i Värmland kommer nu att tvingas betala in mer än 6,7 milj.kr. årligen i ökade ATP-avgifter till fonderna. Beräkningen är baserad på innevarande års siffror. Inbetalningarna blir inte mindre under vart och ett av de kommande åren. Landstinget i Värmland kommer för sin del att tvingas betala 5 milj.kr. årligen i dessa ökade avgifter. För de statligt anställda i Värmland kommer fondavgiften att kosta över 2,5 milj.kr. om året. De kommunala avgifterna skall de facto betalas av oss värmlänningar i egenskap av skattebetalare. Det är ju så man måste räkna när man ser på den kommunala ekonomin. Av näringslivet i Värmland skall fonderna kräva en ännu större tribut. Inte mindre än 34,5 milj.kr. årligen kommer att tas ut från dessa värmländska företag — stora som små. Egenföretagarna finns också med i bilden. De skall tvingas vara med och betala dessa avgifter för att LO och dess maktelit skall bli härskare över näringslivet. Tillsammans kommer Värmland, enbart till följd av ökade ATP-avgifter, att pungslås på 48,8 milj.kr. i fondavgifter under ett enda år, räknat på årets lönesummor. För kommunernas del tillkommer att skatteintäkterna minskar genom fondfinansieringen. Det kommer att kosta 14,6 milj.kr. årligen. Ovanpå allt detta kommer så vinstdelningsskatten som företagen skall tvingas betala in till fonderna för att de själva skall bli konfiskerade av facket, konfiskerade med egna pengar som tas ifrån dem och som starkt försämrar deras möjligheter till investeringar — satsningar som skulle kunna ge nya sysselsättningstillfällen. Enbart Billeruds AB skulle för innevarande år avtvingas 50 milj.kr. eller kanske drygt detta belopp för att få vara med och finansiera dessa fonder, som kanske kommer att inrikta sig på att skaffa makten över detta företag. Jag skall i detta stycke i övrigt be att få hänvisa till Bertil Jonassons anförande, som jag helt instämmer i. Han gav flera exempel på vilken åderlåtning som kommer att ske i bl.a. värmländska företag, och jag skall inte ta tid med att göra den uppräkningen. Här kommer företagen att drabbas, stora som små, medelstora företag och även egenföretagare. Vinstdelningsskatten kommer att slå hårt, det har vi konstaterat, och i detta fall kommer heller inte de små företagen, som är tillväxtföretag och som sköts bra, att skonas. Denna del av näringslivet i vårt land, som vi kallar för småföretagsamheten, har ju en omvittnat stor betydelse — inte minst för sysselsättningen. Så även i dåliga tider. Jag skall be att nu få offentliggöra en alldeles färsk sifferuppgift— en nyhet, om ni så vill — som illustrerar den stora betydelse som företag med mindre än 200 anställda har i bl.a. Värmland. Jag skall ange de värmländska siffrorna. Under år 1981 — som kan betecknas som ett krisår då väldigt många människor blev arbetslösa — var det i företag med mindre än 200 anställda som det stora antalet nyanställningar skedde. Inte mindre än 4 221 personer fick anställning år 1981 i mindre och medelstora företag med upp till 200 anställda i Värmland. I större företag i Värmland begränsade sig nyanställningarna till 539 personer. Företagarförbundet har tagit fram dessa uppgifter ur SCB:s statistik. Blir det bättre då vi får löntagarfonder eller tvingas att acceptera det beslut som nu de socialdemokratiska riksdagsledamöterna, med kommunisternas hjälp, skall påtvinga landet? Naturligtvis inte. Det riksdagsbeslut som nu förestår är egentligen någonting helt enastående. En överväldigande majoritet av svenska folket är emot dessa fonder. Det framgår klart av de opinionsundersökningar som har gjorts, och det är många. Endast 17-18 90 av väljarna säger ja till fonderna, alltså en ringa minoritet av det stora antalet väljare. Att då genomdriva ett beslut kan inte sägas vara demokratiskt. Det tyder snarare på det motsatta. Den representativa demokratin räcker inte som täckmantel för det övergrepp på folkviljan som socialdemokraterna tillsammans med kommunisterna strax skall göra sig skyldiga till. En ledande facklig förtroendeman, förbundsordföranden i Handelstjänstemannaförbundet Lars Hellman, har inför offentligheten i en tidningsartikel betecknat det här som en statskupp — varken mer eller mindre. Lars Hellman är socialdemokrat — det har han sagt själv. Och det är i likhet med hundratusenden och åter hundratusenden socialdemokrater som han säger nej till fonderna, åtminstone i den form som de nu föreslås och skall beslutas om. Men det är facket som vill, och det är facket som bestämmer. Då utgör denna riksdags socialistiska ledamöter ett transportkompani. Det är beklagansvärt. Lars-Ingvar Sörenson ställde en fråga här och nämnde mig i sammanhanget. Jag skall svara Sörenson. Vi borgerliga har svarat på alla de frågor som har ställts från socialdemokratiskt håll under debatten. Mitt svar är att vi borgerliga vill ha varken löntagarfonder, dvs. fondsocialism, eller en socialdemokratisk regering. Självfallet inte. En borgerlig regering är det enda som kan lösa Sveriges problem och ta Sverige ur krisen, skapa ekonomisk balans och åstadkomma en god framtid. Sedan måste jag, fru talman, notera det utomordentligt tillfredsställande i att Lars-Ingvar Sörenson svarade som han uppenbarligen tror, dvs. ärligt, och menade att konfiskation av företagens vinstmedel är bra för företagen. Det är ju innebörden av det svar som han gav på Hans Nyhages fråga beträffande Ludvig Svenssons välkända gardinfabrik. Och ett ärligt svar skall man naturligtvis uppskatta — hur tokigt det sedan än må vara. Men tokigt är det! Statsrådsbänkarna står gapande tomma denna mörka dag i svensk riksdagshistoria. Det skall vi kanske ha förståelse för.

Det är att konstatera att sanningen ibland kommer fram. Det finns mycket detaljer att tala om i denna ödesfråga, som har så stor betydelse för Sveriges framtid — dess värre negativt. Jag skall nu nöja mig med att yrka avslag på propositionen om löntagarfonder och bifall till reservationerna 1, 2, 5 och 6.

Fru talman! Regeringen och socialdemokraterna har under denna debatt och i propositionen velat skapa ett intryck av att löntagarfondsförslaget är tillkommet under en pedantiskt noggrann demokratisk process. Inget är mer felaktigt. Förslaget har i stor hemlighet arbetats fram och presenterades när semestrarna inleddes i somras. Remisstiderna blev korta, så korta att utomordentligt viktiga remissinstanser, t.ex. TCO, inte ansåg sig ha tid att utforma ett väl genomtänkt svar. De organisationer som ändå svarade har levererat en kraftig kritik mot förslaget. LO, beställaren av förslaget, är ett naturligt undantag. Hela remissförfarandet var en skenmanöver eller en dimridå. Regeringen hade inte en tanke på att ta hänsyn till kritiken. Varför skulle en LO:s marionettregering göra det? Jag vill trots detta i mitt inlägg något spegla vad en viktig remissinstans säger, nämligen Lantbrukarnas riksförbund, LRF. Man skriver: ”Fonderna skulle på kort tid bli en dominerande ägare av svenskt näringsliv. På lång sikt skulle ägande och inflytande över företagsamheten i Sverige centraliseras och koncentreras i den grad att vårt nuvarande ekonomiska system i grunden skulle förändras. LRF vill som representant för ett stort antal enskilda företagare i stället verka för ett mångfasetterat näringsliv med ett decentraliserat och spritt ägande, där den kooperativa företagsformen utgör en vital form, bland flera, av företagande.” I de kooperativa företagen är inflytandet kopplat till medlemskapet och inte till ägarkapitalet eller insatserna. På denna punkt skiljer sig dessa företag från aktiebolagen. Bakom jordbrukets föreningsföretag står över 100 000 lantbrukare, individuellt och frivilligt anslutna. Målet är att genom samverkan åstadkomma en god medlemsnytta för den enskilde medlemmen och för hela bondekåren. Jag tycker att dessa företag är en viktig del i det svenska näringslivet. De speglar den mångfald som än så länge utmärker näringslivet och ger dessutom perspektiv på anklagelserna om den enorma maktkoncentration som enligt socialdemokraterna utmärker svenskt näringsliv. Det gäller alltså ofta stora företag med tiotusentals medlemmar, och där de anställda är representerade i styrelserna. Och min erfarenhet är den, att de anställda i frågor som engagerar dem har ett betydande inflytande. Även dessa kooperativa företag kommer att drabbas av löntagarfondsavgifter och vinstdelningsskatter. De har ofta ett betydande fastighetsinnehav, som enligt förslaget skall inflationsomräknas, för att ge underlag till vinstdelningsskatten, enligt mycket komplicerade regler. Eller som en remissinstans som representerar skattebyråkratin säger: ”Beträffande byggnader och markanläggningar kan inflationsomräkningen — även i normala fall — bli ytterst komplicerad. I många fall har byggnaderna byggts till upprepade gånger, varför avskrivningsplanen kan omfatta åtskilliga poster. Det sammanlagda antalet poster som skall inflationsomräknas kan i sådana fall uppgå till flera hundra eller kanske över tusen. Inflationsomräkningen kommer därför att bli mycket omständlig, granskningen komplicerad och tröstlös samtidigt som risken för felräkningar eller andra rent tekniska fel är stor.” Den arbetsförmedling som kommer att ägna sig åt att rekrytera skattebyråkrater för dessa svåra uppgifter kommer säkert att bli lika framgångsrik som Olof Palmes arbetsförmedling på Fårö. De kooperativa företagen kan mycket väl få betala stora vinstdelningsavgifter, trots att vinst i egentlig mening inte uppkommit. Det hade varit naturligt att undanta kooperationen från vinstdelningsavgifterna, så mycket mer som vi f. n. inte har något system att slussa tillbaka kapitalet som riskkapital till föreningarna. LRF konstaterar alltså i sitt yttrande att: ”Vinstdelningsavgiften skulle innebära en avtappning av riskkapital och en försämrad konsolidering. Detta skulle, tvärtemot uttalade intentioner, medföra försämrade möjligheter till utveckling och tillväxt samt på sikt utgöra ett hot mot verksamhetens omfattning och sysselsättning.” Fru talman! Regeringen har helt och hållet gått förbi den dräpande kritik som Lantbrukarnas riksförbund riktat mot löntagarfonderna och den beskattning som löntagarfonderna skall byggas upp på. LRF konstaterar att löntagarfonderna hotar de kooperativa företagen och därigenom också sysselsättningen. Eftersom regeringen valt att över huvud taget inte lyssna på den kritik som framförts i löntagarfondsfrågan, är det kanske följdriktigt att man inte heller lyssnar till landets lantbrukare. Det är emellertid viktigt att lantbrukarna i vårt land får klart för sig vilken total nonchalans den sittande regeringen visar gentemot det hot, som genom löntagarfonderna kan drabba deras egen näring. Fru talman! Detta är ytterligare ett exempel på att maktskatter ger en utveckling mot maktstaten. Den utvecklingen måste brytas.

Fru talman! Kollektiva löntagarfonder kommer att leda till att stora regioner i vårt land åderlåts på kapital i form av avgifter, förlorade skatteinkomster och minskad köpkraft, utan att kunna räkna med att få något speciellt igen. En av dessa regioner är Skaraborg — mitt eget hemlän. I en motion med anledning av löntagarfondsförslaget har vi centerledamöter från Skaraborg redogjort för några konsekvenser som förslaget får för vårt län. Utan tvivel kommer vi att tillhöra de stora förlorarna. Skaraborg är mycket beroende av de många små och medelstora företagen för sysselsättning och ekonomi. Regeringens förslag till löntagarfonder utgör ett allvarligt hot mot de många mindre företagen. I Fondsverige kommer dessa företag att tillsammans med kommuner, organisationer och andra arbetsgivare få underkasta sig fondernas tvångssparande utan att få något särskilt igen. Om löntagarfonder hade varit genomförda 1982, skulle det för Skaraborgs län bl.a. ha inneburit att ca 50 miljoner skulle ha inlevererats till fonderna i höjda ATP-avgifter och vinstdelningsavgifter. Till detta kommer förlorade skatteinkomster till kommunerna på ca 15 miljoner. Dessutom skulle t.ex. länets banker ha fått betala utan att få något tillbaka. En mycket försiktig beräkning pekar på att närmare en halv miljard kommer att försvinna från länet under den sjuåriga uppbyggnadsfasen. Hur mycket kan vi då räkna med att få tillbaka till länet? Ja, eftersom Skaraborg har mycket få börsnoterade företag kommer löntagarfondernas pengar inte att satsas på länets näringsliv. Sällan har väl ordet utsugning varit mer berättigat. Vi kommer att lämna ifrån oss pengarna och får litet eller inget igen. Sammantaget leder detta till att Skaraborgs län, i stället för ett fortsatt dynamiskt näringsliv med dominans av mindre företag, genom de kollektiva löntagarfonderna kommer att få vidkännas en åderlåtning av kapital, som hämmar en positiv utveckling. Nödvändiga riskvilliga satsningar uteblir, och därigenom kommer inga nya arbetstillfällen. Vi som representerar Skaraborgscentern motsätter oss på det bestämdaste löntagarfondsförslaget, och därför yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2, 5 och 6.

Fru talman! ”Från ett Värmland i kris till ett Värmland i arbete”, utropade SAP/LO i en gemensam skrift inför valet 1982. Då fanns inga gränser för vad fonderna skulle klara av! Inte ett företag, inte ett arbetstillfälle skulle läggas ned, om löntagarfonderna förverkligades. ”Med fonderna räddar vi jobben”, var parollen. Detta ihåliga argument har nu åtminstone tonats ned, eftersom fonderna åsatts ett avkastningskrav på 3 76. Men fortfarande påstås att löntagarfonder tryggar jobben. Statsministern själv utropade ju fonderna till ”löntagarnas trygghetsfonder, som medverkar till trygghet i jobbet” i den allmänpolitiska debatten. Många företrädare för socialdemokratin har här under många timmars debatt ansett sig tala för löntagarna. Att jag tar till orda nu, i debattens sista timme, fru talman, beror på att jag representerar ca en kvarts miljon moderata LO-anslutna, som också vill ha ett ord med i laget. Jag har själv alltid varit fackligt aktiv, i många år inom TCO, och f. n. är jag alltså LO-ansluten. Moderaterna är i dag ”det andra arbetarpartiet”. Som intresserad fackligt aktiv har jag studerat fondsystemet från framför allt tre utgångspunkter: Får vi löntagare bättre lön? Blir det fler arbetstillfällen? Får vi mer att säga till om? Svaret blir ett rungande nej på samtliga dessa punkter. Vad gäller lönefrågor påstår nu framträdande företrädare för LO att löntagarfonder är en förutsättning för återhållsamma lönekrav. Detta är en något dubiös målsättning för en facklig organisation, som ju skall arbeta för bättre löner och arbetsvillkor för medlemmarna. De aktivt yrkesarbetande har all anledning att fråga sig vad de skall avstå från. Den enda ökningen av det privata konsumtionsutrymmet kommer inom de närmaste åren att tillfalla pensionärerna. Men, fru talman, målsättningen är starkt att förorda ur samhällsekonomisk synpunkt. Huruvida lönekraven verkligen blir återhållsamma kan dock ifrågasättas. Ett återkommande argument för fonderna har varit att ökade vinster skulle orsaka löneökningar till skada för samhällsekonomin. Något sådant samband har inte konstaterats. Tvärtom har en del studier visat att ett sådant samband saknas, t.ex. Per-Olof Edins rapport inför LO-kongressen 1976 om vinstoch lönenivån bland verkstadsföretagen. Jag citerar ur den: ”Det finns alltså i materialet en klar tendens mot att å ena sidan hög lönsamhet och lågt löneläge hör ihop samt att det också finns ett samband mellan låg lönsamhet och högt löneläge. Detta är ett resultat som står i direkt motsats till de resultat, som vi förväntade oss att finna med utgångspunkt från det inledande resonemanget rörande den solidariska lönepolitiken och övervinster.” Om löntagarfonder inte resulterar i återhållsamma lönekrav blir företagens ekonomi — och samhällekonomin — undergrävd. När företagens kostnader ökar, när man vingklipper de bästa företagen på det sätt som nu skall ske genom vinstdelningsskatten, försämras konkurrenskraften och det blir färre jobb. Det som är bra för företagen, det är bra för oss löntagare. Det som är dåligt för företagen, det är också negativt för oss löntagare. Spåren i fackföreningsoch politikerstyrda företag förskräcker. Låt mig bara nämna Aftonbladet och BPA som ett par exempel. Nu kommer ännu fler fackföreningsledare att leka företagsledare! När det gäller den offentliga sektorn kommer löntagarfonderna enligt en utredning att kosta 12 miljarder fram till 1990. Detta motsvarar lönekostnader för drygt 15 000 arbetstillfällen. För stat och kommun finns två sätt att kompensera sig för denna extrakostnad — att höja skatten eller att skära ner verksamheten. Båda sätten resulterar i färre jobb — särskilt för oss kvinnor. Det är intressant — men mycket skrämmande — att notera att det endast är den socialdemokratiska regeringen, socialdemokratiska riksdagsledamöter och vissa fackföreningsföreträdare som tror att fonderna skapar nya arbetstillfällen. Vanliga människor, för att använda ett vardagsuttryck, gör det inte och inte heller experter på området. Landets samtliga länsarbetsdirektörer har, när de tillfrågats om de tror att löntagarfonder skapar nya arbetstillfällen, antingen svarat ett klart nej eller uttalat stor tveksamhet. Ingen har sagt ja. Får vi löntagare mer att säga till om? Nej! Hur mycket kan den enskilde löntagaren påverka fackliga beslut i dag? Det är långt från Andersson på verkstadsgolvet till fackföreningstoppen! Det är några få ”pampar” som drivit fram fackföreningsfonderna mot löntagarnas vilja. Varannan LO-medlem säger ju nej till löntagarfonder. Endast var fjärde vill ha dem. Motståndet är förkrossande hos tjänstemännen, men de har inte fått komma till tals i en begärd folkomröstning! I Löntagarfondssverige blir de i dag mäktiga fackföreningsledarna ännu mäktigare! Det mest skrämmande är ändå att facket, som skall företräda den enskilde löntagaren, blir ägare och skall företräda ägarintressen i Fondsverige. Därmed förändras i grunden det positiva spelet mellan arbetsmarknadens parter. Litet tillspetsat kan man säga: I Fondsverige står ombudsmännen sida vid sida med direktörerna! Kommunalarbetareförbundets ordförande Sigvard Marjasin sade, enligt ett referat i Örnsköldsviks Allehanda den 21 juli 1982: ”Det är klart att löntagarfonder är en väg till socialismens genomförande. Fonderna skall eftersträva aktiemajoritet i företagen och tillsätta styrelserna. Något SAF kommer nog inte att finnas i Fondsverige.” Samme herr Marjasin sade i debatten mot mig den 17 november i Trollhättan att min partiledare liknade Jaruzelski. Dumheter talar för sig själva. Kommentarer är överflödiga. Den dystra sanningen är ju att löntagarfondssystemet i sin yttersta förlängning kommer att utveckla ett fackföreningsväsende av öststatsmodell. Facket, den styrande och den ekonomiska makten växer samman. Farhågor för detta har bl.a. uttryckts av förre LO-ordföranden Gunnar Nilsson, som är närvarande här i kammaren, och Assar Lindbäck. SACOY/SR har i sitt remissvar angående löntagarfonderna sagt följande: ”Om den i systemet inbyggda intressekonflikten leder till splittring och försvagning av de fackliga organisationerna kan resultatet bli att löntagarnas inflytande snarare minskar än ökar.” Fru talman! Aktiva socialdemokrater har i dag i Stockholms-Tidningen deklarerat att det behövs ett nytt SAP i Sverige, om löntagarfonder införs. Jag förstår dem. Det är nämligen en helt annan socialdemokrati vi har i vårt land i dag än det PerAlbinska folkhem som mina föräldrar trodde på och i vars anda jag själv växte upp. Jag kan gott förstå att Kjell-Olof Feldt, som är en klok man — tyvärr är han inte närvarande i kammaren — våndas och med de rader han skrev i kammaren i går har uttryckt sin yttersta mening. Men nog är han skyldig svenska folket en förklaring, när han nu lägger fram sitt fondförslag, som om någon timme tydligen skall bli ett faktum. Fru talman! Med löntagarfonder behöver vi på sikt också en ny fackföreningsrörelse, ett fritt fack, ett Solidaritet, i Sverige. Det är emellertid min förhoppning, att fackföreningsfonderna endast skall bli en parentes i svensk politisk historia. Det är nödvändigt för jobbens och för demokratins skull. Därmed yrkar jag, fru talman, avslag på propositionen om löntagarfonder och bifall till de ickesocialistiska reservationerna i finansutskottets betänkande.

Fru talman! Jag noterade med stor förvåning Stig Gustafssons angrepp på de TCO:are som arbetar mot fondsocialism. Som mycket väl har framgått av den tidigare debatten här är majoriteten av TCO-medlemmarna motståndare till fonderna. Det visar alla undersökningar utan undantag. De TCO:are som arbetar mot fonder gör det av övertygelse. Att beskylla deras organisation för att vara odemokratisk är upprörande. Jag tycker det finns all anledning för Stig Gustafsson, som tillhör den minoritet i TCO som vill ha fonder, att stämma ned tonen en smula. Socialdemokraterna gör nu allt vad de kan för att tona ned fondfrågans betydelse. Det tycker jag att den här debatten klart har visat. Det beror naturligtvis på det kraftiga motstånd man mötert.o.m. inom rörelsen. Men om man får en stabil socialistisk majoritet, vad är då naturligare än att fortsätta att arbeta för ytterligare steg på fondvägen. ILO 80-rapporten, som avgavs till LO-kongressen 1981, ser man klart vad det handlar om. På s. 81 heter det: ”I ett ännu längre perspektiv, då löntagarna genom fonderna är den dominerande ägarkategorin, kan det bli nödvändigt med en ännu mer omfattande omprövning av de organisatoriska formerna för kanalisering av löntagarnas skilda intressen.” Löntagarna skall alltså bli den dominerande ägarkategorin — det är vad många socialdemokrater drömmer om. LO 80-utredningen, som såvitt jag förstår är den som står bakom den här visionen, var inte vilken utredning som helst. Gunnar Nilsson var ordförande. Dessutom ingick flera framträdande LO-företrädare såsom Sigvard Marjasin, Lars-Erik Niklasson, Bengt Blomdahl, Berndt Holgersson och många, många fler. Det är väl inte så konstigt för den som är socialist att vilja ta över ägandet. Det konstiga är att man tycks skämmas för det. Fru talman! Den här debatten är alldeles strax slut. Jag är den 14:e och siste liberalen i denna viktiga debatt. Alla vi folkpartister har med kraft vänt oss mot fondförslaget. Folkpartiet menar bestämt att en väl fungerande marknadsekonomi är ojämförligt effektivare än socialistiska ekonomier. Vore det så att politiker eller fackföreningsledare hade enastående gåvor som ledare, skulle Aftonbladet vara landets mest lönsamma tidning, BPA vårt lands mest framgångsrika byggföretag och Statsföretag en lysande affär. Det förhåller sig — som alla vet — inte på det sättet. Vi har sett hur svårt det är att säkra mångfald och pluralism när företagen växer ihop med den politiska och fackliga makten. Den totala maktansamlingen blir helt enkelt för stor. De motvägande och balanserande krafterna blir för svaga. Löntagarfonderna skulle ge just det — en sammanvävning av politisk, ekonomisk och facklig makt. Fru talman! Jag yrkar bifall till de reservationer i finansutskottets betänkande som har Björn Molin som första namn.

Fru talman! Jag kom in i denna församling i februari detta år. Sedan dess har jag försökt att åtminstone några dagar i månaden jobba vidare i mitt ordinarie arbete som ställningsbyggare hos Kockums i Malmö. Baserat på egna och andras erfarenheter vill jag bestämt påstå att det är mycket svårt att finna förespråkare för löntagarfonder ute på landets arbetsplatser. Med tanke på denna frågas mycket stora betydelse är det också förvånansvärt att även fackligt aktiva så lamt propagerar för fonderna. Dessa fonder tillhör definitivt inte det som man talar om under luncheller kafferaster. De enda som talar positivt om fonderna på arbetsplatserna verkar vara de ”barfotaekonomer”, som har massproducerats i korta kurser i företagsekonomi på fackets kursgårdar. Skulle fonderna släppa fram dessa personer, har man verkligen lyckats sätta bocken som trädgårdsmästare. Vem står då bakom dessa fonder? De som har konstruerat detta förslag verkar för mig vara personer, om vilka man kan säga att de sett företag endast på vykort. Viljan och förmågan att sätta sig in i de stora problem som finns kring företagsamheten lyser i fondförslaget helt med sin frånvaro. Facket, främst LO, kommer efter fondernas genomförande att få ett stort inflytande över vårt näringsliv och detta utan att ha visat någon större kompetens i förmågan att driva företag. Företagsledningsförsök från fackets sida har i oroande stor omfattning misslyckats. BPA, Aftonbladet och Perfecta är inga lovvärda exempel. Vad gäller grafikernas ”perfekta affär” kan man utan vidare påstå att detta är ett perfekt sätt att inte driva företag. Men om nu LO är så skickligt på att driva företag som man själv försöker inbilla oss, varför har man inte delat med sig av sin kunskap till de av mig nämnda företagen? Varför har inte LO för egna pengar köpt och drivit företag och därmed visat landets företagare hur företag verkligen skall drivas? Hur många arbeten har vårt land förlorat på LO:s blygsamhet? Fru talman! Det har sagts tidigare under denna debatt att risken är mycket stor att konkurrensen kommer att minska i Fondsverige. Jag vill alldeles bestämt skriva under på det påståendet. Företag som har nära släktskap med SAP och facket får ofta jobb hos dessa organisationer, inte baserat på kompetens och lägsta bud utan på grund av sitt nära släktskap. Försäkringar för LO:s medlemmar tecknas ofta utan att andra företag än Folksam får chans att bjuda. Vem som förlorar på ett sånt handlande är inte svårt att begripa. Jag skulle med ett exempel vilja belysa det sätt på vilket vi i dag måste ”köpa” detta förslag, detta därför att det helt strider mot hur vi förhoppningsvis agerar i andra sammanhang. Hur gör vi när vi köper en bil? Man läser bilannonser. Man talar med vänner och arbetskamrater. Man provkör olika bilmodeller. Man vill ha en bil som startar under alla årstider. Man frågar sig om bilen går länge utan stora reparationer och om bilens s.k. ”barnsjukdomar” är försvunna? Har den tillverkats i många exemplar och har den ett gott rykte bland sina ägare? Finns det god service inom och utom landet? Efter att ha sammanställt dessa synpunkter och gjort ekonomiska överväganden bestämmer man sig för att köpa ett visst bilmärke. Så kan vi däremot inte handla i dag. Nu tvingas vi köpa en ”löntagarfondsbil” som bara finns på ritbordet; beroende på den politiska konjunkturen finns det i och för sig många modeller, men fortfarande bara på ritbordet. Denna bil har alltså inte gått en enda mil och är totalt oprövad. Det finns därför starka skäl att misstänka att ”fondbilen” redan vid leveransen kommer att utrustas med kroniska punkteringar, och det på alla fyra hjulen. Vem som skall styra den och hur den skall styras vet fortfarande ingen. Dessutom kommer vi aldrig att våga köra utomlands med denna bil, för alla länder som är demokratiska vägrar att föra några som helst tillbehör till det här bilmärket. Det är alltså denna ”fondbil” som vi skall köpa i dag. Fru talman! Till sist har jag en enda förhoppning, och det är att de som har tillverkat denna bil kommer att inställa betalningarna och gå i konkurs. Detta bör förhoppningsvis ske i september 1985. Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna.

Fru talman! Omfattningen och längden av den här debatten står som en garant för att de socialistiska löntagarfonderna har blivit belysta i olika sakfrågor och ur olika synvinklar. Men den långa talarlistan bär också vittnesbörd om någonting annat, nämligen hur djupt och intensivt motståndet är mot de kollektiva löntagarfonder som socialdemokratin om en liten stund skall tvinga igenom. Det är något som är kännetecknande för löntagarfondsdebatten. Förslaget har skapat ett intensivt engagemang emot av det skälet att det hotar fundamentala värden i vårt samhälle, värden som omfattas av de allra flesta medborgare, värden som marknadsekonomi, valfrihet, demokrati och pluralism. Det är det människor ur olika grupper och med olika partisympatier känt under tio års tid. Det är därför fondmotståndet ständigt har växt. Det är därför vi i riksdagen haft den längsta talarlistan någonsin. Det är därför som den största politiska manifestation som någonsin genomförts i Sverige genomfördes mot de socialistiska fonderna. Det är därför människor burit knappar mot fonder, haft dekaler mot fonder, gått på möten mot fonder, skrivit under namnlistor mot fonder. Det är därför en så stor majoritet av svenska folket är emot löntagarfonder. Motsvarande engagemang finns inte bland anhängarna. Det är ytterligt få som har burit dekaler eller knappar för fonder. Det är få som har känt engagemang att ta det steg mot socialismen som fonder innebär. Då och då har någon organisationsföreträdare argumenterat för vikten av att organisationerna får mer makt, men de argumenten har knappast varit besjälade av ett folkligt stöd. Då och då har någon ekonom på någon av organisationerna förklarat att det inte blir så farligt, men mer besjälad har man inte vågat vara. Fru talman! Det är få i den här kammaren som kan påstå att socialdemokratin har svenska folket med sig när den om en stund, tillsammans med kommunisterna, röstar igenom fondförslaget. Det är däremot många som vet motsatsen. Varje upptänklig opinionsundersökning har dokumenterat hur brett och hur djupt fondmotståndet är. Manifestatio ner och demonstrationer har, liksom talarlistans längd här, vittnat om hur intensivt motståndet är. Ni socialdemokrater borde därför i den här debatten ha svarat på den fundamentala frågan: Hur skall svenska folket få ökat inflytande med löntagarfonder, om det inte tillåts ha det minsta inflytande på om vi skall ha fonder eller ej? Det har ni inte gjort och det kan ni inte göra, därför att ni vet att svenska folket är emot. Och för er är det inte inflytande som är det viktigaste. När ni om en stund tvingar på Sverige fonder gör ni det därför att ni sätter socialismen före människors inflytande. Ni gör det därför att ni sätter organisationernas intressen före de enskilda människornas. Ni har den nödvändiga majoriteten i Sveriges riksdag. Ingen förnekar att ni har den politiska rätten och den politiska makten att genomföra löntagarfonder. Ni vann visserligen makten genom löften som redan är svikna, men ni har majoriteten. Och ingen förnekar detta. Men det beslut som ni nu skall fatta gäller inte bara majoritetens rätt att fatta beslut i strid med minoriteten. Det hör den politiska demokratin till. Men till den politiska demokratin hör också att visa respekt för de politiska motståndarna och lyhördhet för människornas åsikter. Makt kan användas med ödmjukhet, men ni socialdemokrater använder den till maktfullkomlighet. Makt kan användas med lyhördhet, men ni använder den till nonchalans. Makt kan användas med respekt för motståndarna, men ni använder den till att förolämpa dem. Därmed tar ni om en stund på er inte bara ansvaret för ett dåligt ekonomiskt system och en maktkoncentration som är skadlig för demokrati och frihet, ni tar också på er ansvaret för det politiska klimat i Sverige som blir följden av fondbeslutet. Ni tar på er ett ansvar för den misstro mot det politiska systemet som skapas när politiker fattar beslut tvärtemot människors vilja. För vad är det annat än en förolämpning, när ni har erbjudit de icke socialistiska partierna förmånen att genom underkastelse få förhandla om en socialistisk reform? Och hur skall ni kunna stärka människors respekt för det politiska systemet, när ni använder den politiska makten till att genomföra beslut som ingen annan än möjligtvis ni själva vill ha? Kännetecknande för den här debatten är bristen på engagemang bland anhängarna. Så fort man har talat om löntagarfonder och socialism, har socialdemokratin sett ut som en skamsen cockerspaniel, och det är egentligen ingenting annat än en ideologisk kollaps när man inte rakryggat har vågat stå för sina idéer. Fru talman! I går fick vi ännu ett uttryck för detta. Då argumenterade nämligen Kjell-Olof Feldt länge och väl för löntagarfonder här i kammaren. I en stund av eftertanke lät han pennan gå på papperet framför sig, och resultatet har vi kunnat läsa i Stockholms-Tidningen i dag. Man kan ha alla möjliga synpunkter på att kameror spionerar över axeln på oss här inne i kammaren, men finansministerns diktverk är nu ett politiskt faktum. Själv försvarar sig skalden med att han försökte kläda Ulf Adelsohns tankar i ord, men den förklaringen faller, därför att den moderata partiledaren inte gärna kan räkna sig till dem som baxat fondfrågan dit den nu har kommit. För min del tror jag att det är Kjell-Olof Feldts innersta känslor och tankar som kom till uttryck när pennan vandrade över papperet. Fru talman! Moderata talare har under morgonens debatt gång på gång uppmanat finansministern att komma hit och förklara om han tror på fonderna eller inte. Det borde han ha gjort för sin heders skull. Han borde ha gjort det för den socialdemokratiska riksdagsgruppens heders skull. Han borde också ha gjort det av respekt för den riksdag till vilken han som finansminister har överlämnat en proposition om löntagarfonder. Han borde också ha gjort det av respekt för de människor som borde kunna lita till vad politiker säger. Men han har inte gjort det. Jag får därför konstatera att när nu kammaren går till beslut, är det sista vi hör från det statsråd som har lagt fram förslaget hans eget betyg på förslaget i form av en dikt. Fru talman! Jag skulle vilja tillägna Kjell-Olof Feldt en annan dikt, som han kunde ha skrivit och som lyder så här: Nu i juletidens gråa slask blir första klappen fonder i en ask. Inte känner jag mig stolt och rask, när jag nu blir 83 års röde Brask. Men härtill är jag nödd och tvungen, så som jag av LO blivit stungen. Varför klandras jag för brist på ideal? Inte skall ministrar tro på det som sägs i eget tal. Fru talman! Med de orden yrkar jag avslag på förslaget om löntagarfonder och bifall till de moderata reservationerna.

Fru talman! I näringsutskottets betänkande nr 15 behandlas regeringens förslag om anslag på tilläggsbudget I inom industridepartementets område. Det är fråga om utgiftsökningar om sammanlagt 416,8 milj.kr. I förra veckan behandlades förslag om besparingar inom samma Nr 55 departementsområde. Då var det sammanlagda beloppet blygsamma 70 milj. Onsdagen den = 21 december 1983 Regeringen har sagt att industristödet skall trappas ner, men förslaget att ge Eiser ytterligare 38 milj.kr. visar att man snubblat på det första Förlängning av trappsteget. Genom att dessa medel anslås undanröjer man ett drifttiden för Eisers företagsekonomiskt betingat beslut som styrelsen för Eiser fattat, av i Borås, m.m. Dessa pengar — som i propositionen kallas ”kalkylerade merkostnader” — skall täcka kostnaden för 200 arbetsplatser i Borås under två års tid. Så sent som den 10 maj i år försäkrade statsrådet Roine Carlsson i ett frågesvar här i riksdagen att tillskotten till Statsföretagsgruppen skall utgöra en engångsinsats. Samma försäkran gavs i samband med behandlingen av tekostödet. Även i andra avseenden, fru talman, är anslagsförslaget avslöjande för socialdemokratisk industripolitik. Gång på gång har mångmiljonbelopp pumpats in utan att de långsiktiga överlevnadsmöjligheterna har förbättrats. Nya stödmiljoner kommer att försvinna på samma sätt. Dylika åtgärder leder dessutom till snedvridningar av konkurrensen, och de tenderar att framkalla arbetslöshet på andra orter än där stödpengarna har satts in. Den framtida och mer lönsamma sysselsättningen hotas av de selektiva branschstöden, som oftast konserverar en föråldrad företagsstruktur. Det är också symtomatiskt att enskilda socialdemokratiska motioner har väckts med anledning av detta propositionsförslag. I den ena av dessa motioner pekar man på följdverkningarna för Eisers fabrik i Malmö. I den andra motionen är man orolig för konsekvenserna för det KF-ägda företaget Vinetta i Östersund. Det KF-ägda företaget kan inte påräkna samma generositet som statens egna företag. Fru talman! Allt det här visar att regeringen fortsätter med sin redan misslyckade tekopolitik. Trots allt tal om offensiva satsningar är det i själva verket en fortsättning i samma djupa hjulspår som förut. Det ligger nära till hands att än en gång ställa frågan: När kommer regeringen att ompröva sin tekopolitik, om det visar sig att utvecklingen fortsätter åt samma negativa håll som hittills? När vi behandlade propositionen om rekonstruktion av Statsföretagsgruppen, ansåg vi moderater att rekonstruktionsarbetet främst bör baseras på en försäljning av företag inom gruppen till icke statliga intressenter. Denna princip måste gälla även Eiser. Så länge dylika företag behåller sin status som samhällsägda företag, som inte kan avvecklas, kommer de att utgöra en alltför betungande belastning för skattebetalarna. Regeringen borde i stället ha uppmanat Statsföretag att överlåta Eiserföretagen till privat drift för att de skall kunna motsvara kraven från det snabbt förändrade samhället och påskynda sitt eget finansiella tillfrisknande. Behövs det verkligen en statlig koncern för tekoindustrin? Är det inte på tiden att låta vart och ett av företagen för sig få bevisa sin livskraft? Några 67 ytterligare medelstillskott från staten kan det enligt vår mening inte längre bli tal om. Riksdagen bör därför avslå propositionen i denna del för att undvika ännu en statlig felsatsning. Socialdemokraterna har ju dessutom redan medgivit — som framgår av betänkandet — att tillverkningen vid Eiserfabriken beräknas upphöra senast den 30 juni 1986. I praktiken har man inte gjort annat än uppskjutit de ofrånkomliga strukturproblemen över nästa valrörelse. Jag ber därför, fru talman, att få yrka bifall till reservationerna nr 2 och 4 till finansutskottets betänkande. Slutligen vill jag med anledning av förslaget om överlåtelse av statens aktier i regionala utvecklingsbolag hänvisa till det särskilda yttrande som fogats till betänkandet. Frågan om de regionala investmentsoch utvecklingsbolagens roll i den framtida näringsoch regionalpolitiken är i behov av en grundlig analys. Vi avser att återkomma till detta i ett senare sammanhang och är därför nu — i avvaktan härpå — beredda att godta regeringens förslag.

Fru talman! AC-Invest och Z-Invest tillkom på sin tid genom en kompromiss mellan centern och socialdemokraterna i näringsutskottet. Regeringen föreslår nu kort och gott att Investeringsbanken skall bli huvudman för de båda regionala utvecklingsbolagen. Det verkar som om industriminister Thage Peterson är paniskt förskräckt för att över huvud taget ha något att göra med den viktiga fråga som kan benämnas regionalpolitiskt ansvar. För någon tid sedan försökte han att helt delegera ifrån sig det regionalpolitiska ansvaret till tjänstemän på industriverket. Riksdagen rätade dock delvis upp det förslaget. När det gäller AC-Invest och Z-Invest anser centern att de bör under ytterligare en treårsperiod få fortsätta med sin regionala förankring. Ingen som helst utvärdering är gjord. En utvärdering bör då göras under denna treårsperiod. Vi föreslår att bolagen under kommande treårsperiod får sedvanligt kapitaltillskott — 15 milj.kr. vardera — ur den regionalpolitiska ramen. Regeringen anser att bolagen skall få erforderligt kapitaltillskott från Investeringsbanken. Centern ser en risk i att Investeringsbankens inflytande skall leda till att viktiga frågor som arbete för en bättre inomlänsbalans samt satsning på de riktigt små småföretagen kommer att eftersättas. Utvecklingsbolagen kan komma i en situation där deras agerande inte nämnvärt kommer att skilja sig från sedvanligt bankagerande. Avslutningsvis vill jag alltså beklaga att de båda utvecklingsbolagen inte får utvärderas i vanlig ordning innan regering och riksdag vidtar organisatoriska förändringar. Jag ber att få yrka bifall till centerns reservation, reservation nr 1. Den del av ärendet som berör Eiser kommer från centern att behandlas av Lennart Brunander.

Fru talman! Drygt en tredjedel av tilläggsbudget I gäller anslag inom industridepartementets område, och handlar om kapitaltillskott till statliga företag. Under utskottsbehandlingens gång så har händelseutvecklingen i Södra Skogsägarna gjort att det ärendet vilar tills vidare. Dessutom har Regioninvest i Norr fått ett eget betänkande och kommer alltså som ett separat ärende i kammaren. Detta gör att vi i dag har att behandla huvudsakligen ett anslag, nämligen till Eisers strumpfabrik i Borås. Bakom folkpartiets ställningstagande såväl beträffande Eiser som beträffande Regioninvest ligger vår principiella inställning till staligt företagande och särskilt vår negativa uppfattning om kapitaltillskott för att täcka uppkomna förluster inom de statliga företagen. Vi har vid upprepade tillfällen pekat på de problem som är förknippade med statligt företagande. Ett sådant problem är att staten, genom att man också spelar en annan roll i samhället, inte kan fungera som enbart ägare. Detta leder till att ägarfunktionen alltför ofta sätts åt sidan. Jag tycker att det aktuella Eiser-ärendet är ett exempel på det. Där har företagsledningen, för att klara det lönsamhetskrav som man ålagts, föreslagit att fabriken i Borås skall läggas ned och tillverkningen av tunna damstrumpor koncentreras till fabriken i Malmö. Trots att regeringen vid flera tillfällen sagt att man kommer att vara mycket restriktiv med selektivt industristöd så vill man nu anvisa 38 milj.kr. för att fabriken i Borås skall drivas ytterligare två år. Principen om minskat stöd tålde med andra ord inte ens en första prövning. Att vi säger nej till pengarna beror inte på ointresse för de anställdas svåra situation. Tvärtom. Det här är ett typexempel på hur sådana här åtgärder bara innebär ökad osäkerhet för de anställda, och möjligheten att finna nya arbetstillfällen blir inte bättre genom fördröjningen. Dessutom är det här ett exempel på hur punktinsatser på en plats leder till bekymmer på en annan. Som ett brev på posten kommer protester och krav både från fabriken i Malmö och från KF:s strumpfabrik i Östersund. Folkpartiet kan alltså inte acceptera propositionens förslag om 38 miljoner till Eiser. Vi har naturligtvis ingen anledning att motsätta oss en försäljning av fabriken till de anställda eller till andra eventuella intressenter. Tvärtom. Finns det förutsättningar är det en utmärkt lösning. Men vad vi säger är att det måste i så fall ske på affärsmässiga villkor, utan statliga subventioner. Annars riskerar vi bara samma negativa effekter som vi får med det nu aktuella förslaget. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 4.

Fru talman! Vi behandlar nu näringsutskottets betänkande 15 med anledning av tilläggsbudget I inom industridepartementets område. Låt mig börja med frågan om regionalpolitiskt stöd, där föredragande statsråd förordat överlåtelse av statens aktier i Z-Invest AB och AC-Invest AB till Sveriges Investeringsbank AB. En motion har väckts med anledning av förslaget, och en reservation av centern har fogats till utskottsbetänkandet. Beslut om bildandet och finansiering av de två bolagen fattades av riksdagen 1980. Enligt beslutet skulle staten förvalta aktierna tills ytterligare erfarenheter hade vunnits. Det anförs i propositionen att verksamheten i huvudsak har fungerat framgångsrikt, men att det finns anledning att förstärka bolagens kontakter med andra organ som arbetar med kreditgivning. Sveriges Investeringsbank bedöms då vara en lämplig samarbetspartner. Det sägs också i propositionen att de här två bolagen framöver med oförändrat mål skall ha till uppgift att genom finansiella engagemang i olika former medverka till en gynnsam utveckling av näringslivet i de två berörda länen och angränsande regioner. Tage Sundkvist och Per-Ola Eriksson vill i sin reservation att de här bolagen skall fungera i oförändrad form i tre år till och på oförändrade villkor. Vad som egentligen skiljer utskottsmajoriteten och reservanterna är att reservanterna just vill att bolagen skall fungera i tre år till.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 I dag behandlar vi regeringens förslag att anvisa 38 milj.kr. till Statsföretag för att möjliggöra en förlängd drift vid Eiserkoncernens strumpfabrik i Borås. För att inte förlänga debatten rekapitulerar jag inte bakgrunden till förslaget utan konstaterar bara att det handlar om ett rådrum för de anställda att finna alternativa sysselsättningar. Det är väsentligt också för kommunen, som redan tidigare drabbats väldigt hårt. Med anledning av propositionen har sju motioner väckts och till betänkandet ett antal reservationer fogats. I motionerna 192 från folkpartiet, 195 och 199 från moderaterna samt 203 från centern yrkas avslag på förslaget och hänvisas till att man motsätter sig selektiva insatser, eftersom dessa leder till en snedvridning av konkurrensen. Man har ingen känsla för de människor som drabbas. Man vill inte ge det rådrum som regeringens förslag innebär. Jag vill påpeka att detta stöd är temporärt. Det ges under en begränsad tid. De negativa effekterna för andra företag i den här branschen, som enligt föregående talare skulle bli markanta, behöver inte bli annat än möjligen marginella genom den här fördröjningen, medan sysselsättningsproblemen vid en snabb avveckling av tillverkningen i Borås blir mycket svåra att bemästra. Man behöver få tid på sig. När det gäller förslaget i motion 199 av moderaterna om en privatisering av Eiser vill jag hänvisa till vad utskottet har sagt tidigare, att en rekonstruktion av Eiser kan komma att leda till en försäljning av vissa enheter och att en Nr 55 försäljning också till anställda kan bli aktuell. Men det måste ankomma på Onsdagen den Statsföretag att göra en sådan bedömning. Det är en fråga för Statsföretag 21 december 1983 och Eiser. Det finns också en strukturplan där detta alternativ finns med. Jag vill också påpeka att Eiser under offertperioden har rätt att överlåta hela Förlängning av verksamheten eller delar av den till ett annat företag, som i så fall har att följa drifttiden för Eisers de intentioner och åtaganden som gäller för Eiser. Detsamma gäller förslaget i centerns motion om fortsatt drift i Borås med en annan ägare. Jag vill erinra om att Statsföretag på ekonomiska grunder har bedömt att en fortsatt drift i både Borås och Malmö inte är möjlig inom ramen för offertförfarandet, och utskottet har inte funnit anledning att göra någon annan bedömning. Det ingår också i folkpartiets yrkande att företaget skulle överlåtas till de anställda eller till annan ägare. Jag vill hänvisa till att den möjligheten finns. Jag övergår nu till att kommentera motion 194 av Lahja Exner m.fl., motion 188 från vpk och motion 202 av Marianne Stålberg m.fl. I de motionerna tar man upp olika frågor om stöd till de berörda företagen och strukturen inom denna del av branschen. I dag finns det möjligheter till stöd i olika former. I utskottsbetänkandet har vi redogjort för en rad sådana stöd, både individuella och kollektiva. När det gäller förslaget till strukturplan för tillverkning av tunna strumpor vill jag påpeka att SIND inom ramen för branschprogrammet på eget initiativ eller på uppdrag av regeringen utför delbranschstudier. Företagen kan också ansöka om konsultbidrag för sådana studier. Vi menar att de önskemål som framförts i motionerna — med aktivt arbete, vill jag påpeka — i stor utsträckning kan tillgodoses inom ramen för det befintliga tekostödet. De möjligheter som jag här har angett gäller naturligtvis inte bara Malmö strumpfabrik utan också Vinetta i Östersund. Jag förstår oron från de anställda i Östersund över att dröjsmålet med flyttningen till Malmö skulle vara negativt för Vinetta i Östersund. Jag tror att den oron i detta läge är ganska obefogad, eftersom stödet är temporärt och gäller endast under dessa två år. Jag vill i detta sammanhang säga att med de åtgärder som regeringen vidtagit bör det finnas goda möjligheter för de företag som finns kvar att leva vidare. Skulle man från företagens sida anse att ett samarbete mellan företagen borde etableras — t.ex. beträffande marknadsföringssidan, exportmarknaden, en strukturplan — bör de kontakterna kunna tas utan något specifikt uttalande från riksdagens sida. I en sådan situation bör det också finnas möjligheter — det tar jag för givet — att ta till vara de anställdas kunskaper och besjälade intresse av att företagen skall vara framgångsrika och att låta de anställda delta. Förslaget i motion 194 om en arbetsgrupp tycker vi från utskottets sida borde kunna tillgodoses genom länsmyndigheternas försorg. I en sådan arbetsgrupp bör man naturligtvis ta till vara och beakta de förslag som har exemplifierats i motionen. Jag vill understryka att det säkert finns många andra projekt, utom de som motionärerna har tagit upp, som man bör ta med 7n när man tillsätter en sådan här arbetsgrupp. Då det gäller vpk:s motion om en opartisk revision för att återställa förtroendet inom Eiserkoncernen, vill jag påminna om att vi tidigare har uttalat att det måste ankomma på Statsföretag att se till att Eiserkoncernen har en bra och kompetent ledning. Jag upprepar gärna detta uttalande. Till sist begärs i motion 187 av Kurt Ove Johansson m.fl. att Eisers strukturplan skall genomföras med beslutsamhet och konsekvens. Jag kan inte finna annat än att Statsföretags offert innebär just detta. Inte heller i regeringens förslag kan jag utläsa någonting annat, även om genomförandet sker med en viss fördröjning. Motionens yrkande är tillgodosett. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till näringsutskottets hemställan i dess helhet och avslag på de reservationer som har fogats till betänkandet.
Fru talman! Lilly Hansson avböjde att ta upp en mer omfattande tekodebatt i dag, och därför undvek Lilly Hansson också att i detalj gå in på den kritik som jag har riktat mot propositionen. Låt gå för att vi kan återkomma till detta litet senare, men då vill jag uppmana Lilly Hansson att efter debatten gå igenom dagens snabbprotokoll och fundera över de synpunkter som jag har redovisat. Låt mig därför kortfattat slå fast att grundproblemet är det höga kostnadsläget. Att branschen har förlorat konkurrenskraft beror på att skatter, löner och andra kostnader har drivits upp. Socialdemokraterna och även facket accepterar och driver på en kostnadsökning. Man vill inte acceptera effekter i form av sjunkande konkurrenskraft. Över huvud taget är regeringens högskattepolitik farlig för tekonäringen. Genom att den privata efterfrågan pressas ned till förmån för den offentliga minskas den inhemska marknaden. Där har vi det största hotet mot tekoföretagen.
Fru talman! Det är naturligtvis riktigt att vi inte kan ta upp en stor tekodebatt i dag, det är inte rätt tid för det. Men det anmärkningsvärda, Lilly Hansson, är ju att det här förslaget inte ens fungerar som rådrum. Oron i Borås har inte minskat, och dessutom är detta ett typexempel på hur vi bara flyttar bekymren — i det här fallet till två andra orter. Det framgår inte minst tydligt av s-motionen från Skåne. Därutöver har vi ett typexempel på hur man snedvrider konkurrensen, vilket bl.a. har påtalats från Östersund.

Fru talman! Jag vill mycket kort säga till Sten Svensson att det bara är att konstatera att moderaterna fortfarande — fast de inte säger det rent ut — anser att de tekoanställda skall ha väsentligt lägre löner än vad andra människor som arbetar i produktionen i vårt land skall ha. Det är helt klart att vi socialdemokrater har en annan bedömning. Det jag tror är väsentligt i det här sammanhanget är att de anställda i Borås Nr 55 nu får ett beslut att utgå ifrån. Man vet att man har två år på sig att arbeta Onsdagen den fram alternativ sysselsättning. Om jag känner de anställda i Borås rätt 21 december 1983 kommer de inte att lägga av, de kommer att fortsätta att arbeta oförtrutet för att finna annan sysselsättning. ä Förlängning av Det är precis samma svar som jag vill ge till Christer Eirefelt. Detta är ett drifttiden för Eisers temporärt stöd som räcker i två år. Det kan inte snedvrida konkurrensen på i Borås, m.m. det sätt som Christer Eirefelt vill göra gällande. Vad man nu vill ha i Borås är detta rådrum. Får man det vet man att man har tid på sig. Det måste också vara bra för kommunen, som skall försöka finna annan sysselsättning. Jag anser att det är väsentligt i detta sammahang att ta dessa mänskliga hänsyn.
Fru talman! Ni har ändå tidigare, i samband med behandlingen av anslaget till hela Statsföretagsgruppen, lovat att det här skulle vara en engångsinsats. Det lovade statsrådet Roine Carlsson. När vi senast behandlade tekopolitiken angavs att avsikten bakom allt det selektiva stöd som socialdemokraterna föreslog var att man inte skulle komma igen med punktinsatser av detta slag. Det har också givits tillräckligt med rådrum. Ni erkänner nu själva att det bara gäller 200 arbetsplatser under två år. De skall upphöra senast 1986, vilket sägs i propositionen. Det är och förblir, Lilly Hansson, endast en positiv utveckling i företagens ekonomi som kan lägga grunden till en framgångsrik och i reell mening offensiv tekoindustri och därmed för en varaktig trygghet för de anställda i tekonäringen. Precis som andra talare har sagt och som jag framhöll i mitt inledningsanförande flyttar man med dessa åtgärder arbetslösheten från en ort till en annan. Detta bekräftas av den kritik som kommer från de två socialdemokratiska motionerna om följdverkningarna i Malmö resp. Östersund.
Fru talman! Om man ger ett tillskott på 38 miljoner till ett företag i en bransch där det finns flera som tillverkar samma produkt, är det naturligtvis helt oundvikligt att det innebär en snedvridning av konkurrensen.
Fru talman! Jag vill bara påpeka en sak för Sten Svensson, som kritiserar regeringens tidigare uttalande att man vid rekonstruktionen av Eiser och Statsföretag skall gå in för generella insatser. Det utesluter inte, Sten Svensson, att man vid specifika tillfällen ändå måste gå in och ge ett stöd, därför att det behövs rådrum. Det handlar om mänskliga hänsyn, Sten Svensson, ingenting annat.

Fru talman! Jag skall begränsa mitt inlägg till att handla om strumptillverkningens situation och Eiserfabrikerna. Vi har från vpk:s sida lagt fram ett särskilt yrkande, som utdelades på kammarledamöternas bänkar innan den stora löntagarfondsdebatten utbröt. Möjligen har det kommit bort på många bänkar sedan dess, men yrkandet har ändå delats ut. I yrkandet hemställs att riksdagen, med anledning av de motioner som väckts rörande olika delar av strumptillverkningen, som sin mening ger regeringen till känna ett uttalande i fråga om Eisers strumpfabrik i Borås och strumpfabrikationens allmänna situation. Yrkandet har följande lydelse: Det rådande läget ger skäl för åtgärder på ett övergripande plan. Enligt riksdagens mening bör därför en arbetsgrupp bildas — lämpligen genom industriverkets försorg — för att snabbt överse delbranschens förutsättningar och framtida möjligheter, inte minst då det gäller exporten. I gruppen bör ingå företrädare för Eisers fabriker i Borås och Malmö, varjämte företrädare för Vinetta i Östersund bör inbjudas att deltaga. De anställdas synpunkter skall tas till vara genom en bred representation. Gruppen bör fullgöra sitt arbete relativt skyndsamt, nämligen under några månader, under vilken tid nu aktuella omställningsåtgärder fryses.” Jag yrkar alltså bifall till detta yrkande. När det gäller anslaget kommer vi från vpk att rösta med utskottsmajoriteten, vilket på intet sätt innebär att vi ställer upp bakom avvecklingen av fabriken i Borås, men vi vill naturligtvis att pengarna skall anslås. Varför lägger vi då fram detta särskilda yrkande? Det har en rad orsaker, som jag skall be att få kortfattat redogöra för. Först och främst menar vi att det någon gång måste bli slut på att i sådana här krislägen spela ut olika orter och olika grupper av arbetare mot varandra. Man måste försöka komma ifrån det provinsiella synsätt som finns i denna parlamentariska församling och som tar sig uttryck i att var och en motionerar för sin bygd och vill vinna fördelar för den, helst på någon annans bekostnad. Det finns ett gammalt ordspråk som säger att när krubban är tom bits hästarna. Att man på det sättet försöker spela ut olika grupper mot varandra är särskilt tragiskt i kristider, när sammanhållningen mellan olika arbetargrupper och olika regioner är viktigare än någonsin. Det är nämligen inte på det sättet att de som står bakom kraven på nedläggning i Borås, de som är fiender till Boråsfabriken, är arbetarna i Malmö. Så är det inte — det vet alla. Arbetarna i Malmö har precis samma problem. I verkligheten finns det en gemensam fiende för dessa båda arbetargrupper — det kan man ana redan nu — liksom för dem som fruktar för sina jobb uppe i Östersund. Nedläggningen av Boråsfabriken är nämligen bara ett steg i en större Nr 55 strukturförskjutning, som syftar till att flytta den svenska strumpfabrikatio Onsdagen den nen utomlands. Det som nu kommer att hända i Borås kommer i nästa steg 21 december 1983 att hända också i Malmö — ledningen för Eiserkoncernen är redan i färd med att förbereda och verkställa sina investeringar i Finland. Stundens allvar Förlängning av borde därför kräva — inte att de olika fabrikerna, arbetargrupperna och drifttiden för Eisers orterna försöker slå mot varandra utan att de försöker samlas i enighet för att i Borås, m.m. bekämpa den gemensamma fienden, dvs. alla de som vill riva ned fabrikationen inom branschen, och för att försöka åstadkomma någonting gemensamt, ställa upp för varandra och försvara sina jobb. Vi har lagt fram vårt särskilda yrkande också av den anledningen att det från de anställdas sida kommit till uttryck ett starkt missnöje med att man inte har lyssnat på dem som man borde. Det är nog också känt att det speciellt bland folket i Boråsfabriken finns alternativa förslag med synpunkter som klart strider mot Eiserledningens och som man menar sig ha kraftigt underlag för. Enligt dem finns det utrymme för tre fabriker. De tre fabrikerna bygger på och kan bygga på delvis olika affärsidéer, har delvis olika kundkretsar, OSV. Jag är inte specialist på det här och kan inte värdera hur mycket som ligger i dessa synpunkter, men om de anställda tycker att de har blivit överkörda och att deras alternativa synpunkter inte har fått komma till sin rätt, vore det rimligt och riktigt att försöka ta dem till vara och se vad som eventuellt kan göras av dem, och det kunde ske i en arbetsgrupp, som vi har föreslagit. Där tillkommer ytterligare en viktig synpunkt. Införandet av en sådan arbetsgrupp är också en fråga om förtroende. Om det skall talas rent språk här i kammaren — och det skall vi väl göra? — måste det sägas att de anställda vid Eiserkoncernen inte har något förtroende för sin ledning. Det har de inte haft på bra länge. Det är också bakgrunden till att vi från vpk:s sida ställt kravet om revision.

Förtroendefrågan understryks ytterligare av att det är välkänt att Beklädnadsarbetarnas förbundsledning har tillskrivit statsministern och krävt just en oberoende revision av Eiserkoncernen. Man har fått ett mycket formellt svar, där statsministern hänvisar till de beslut rörande strukturpolitiken på det textila området som har fattats av riksdagen och sedan inte säger mycket mer. Det har uppkallat förbundsledningen till att skriva ännu en gång, och det visar den vikt man fäster vid denna förtroendefråga samt det misstroende man hyser mot Eiserledningen. Det talar också för att en arbetsgrupp som den av oss föreslagna borde ha tillsatts. Skälet till att vi ställer detta särskilda yrkande är att det i näringsutskottet ursprungligen fanns en överenskommelse mellan vpk och socialdemokrater 75 na, vars lydelse nästan ordagrant är rekapitulerad i det särskilda yrkandet. Det var den konstruktion som vi hade kommit överens om. Men denna överenskommelse vann nu inte gehör i departementet, vilket vi menar var ytterst beklagligt. Jag klandrar på intet sätt socialdemokraterna i näringsutskottet för det. De har som vi ser det gjort allt vad på dem ankommit. Men det var synd att den träffade överenskommelsen inte kunde få majoritet här i riksdagen utan att bara vi inom vpk står bakom den. Jag vill med det sagda inte påstå att en arbetsgrupp av detta slag hade varit en patentmedicin som kunnat reda upp svåra problem. Det är möjligt — den risken får man alltid ta — att det inte hade kommit ut något ytterligare av den. Men med hänsyn till det stora intresse som idén har, speciellt bland de anställda i Borås, menar vi att man ändå hade bort ta chansen. Det är nämligen möjligt att de alternativa synpunkterna, som har framförts av de anställda, hade fått en annan auktoritet och att man hade kunnat ta hänsyn till dem på ett annat sätt. Det är också möjligt att det hade kunnat öppnas vägar till lösningar, som för strumpfabrikationen i dess helhet hade varit gynnsammare än den utveckling som nu med all säkerhet blir följden. Vi menar alltså att man borde ha tagit den chansen. I utskottets skrivning finns ändå ett försök att gå vpk-motionärerna till mötes. Man hävdar att en arbetsgrupp genom industriverkets försorg hur som helst skulle kunna tillskapas men då på initiativ någon annanstans ifrån, exempelvis på begäran av Beklädnadsarbetareförbundet eller av olika grupper anställda inom branschen. Det är väl i och för sig riktigt. Men det står också klart att en sådan grupp inte alls skulle ha den politiska auktoritet som en grupp vars existens grundade sig på ett beslut från riksdagen skulle ha. Man vet inte heller vilken sammansättning gruppen skulle få. Lika litet vet man om just de avsikter som var viktiga ur förtroendesynpunkt med vår konstruktion över huvud taget skulle komma att tillgodoses. Det finns inte heller några riktlinjer för hur en sådan grupp skulle arbeta. Det fanns det däremot i det särskilda yrkande som jag nyss läste upp. Där ställdes bestämda och programmatiska krav på gruppens sammansättning och dess uppgifter. Dessutom förhåller det sig så, att skall man göra någonting för Eiserkoncernen i Borås, så hastar tiden. Ett beslut här i dag skulle ha varit betydelsefullt. Att skjuta upp problemen till en framtida arbetsgrupp, som man inte ens vet om den kommer till stånd eller om man har någon kontroll över, tycker vi är en bra mycket sämre lösning. Sammanfattningsvis, fru talman, vill jag åter erinra om att vi här i riksdagen, i krisens Sverige gång på gång ställs inför situationer där olika grupper av anställda från skilda orter och regioner uttalar rädsla för att de skall offras till förmån för sysselsättningen i någon annan region. Vi upplever det som att representanter för skilda grupper av anställda i olika delar av landet strider mot varandra — står i harnesk mot varandra — därför att de är rädda om jobben. Den som emellertid har följt diskussionen bland olika grupper av anställda, speciellt i Borås och Malmö, frapperas ofta av den mycket större medvetenheten om de gemensamma intressena, om den inbördes Nr 55 solidariteten bland folket ute på fabrikerna. I exempelvis Malmö förstår man ; å : å Onsdagen den svårigheterna för kollegerna i Borås och har klart för sig att det i det längre 21 december 1983 perspektivet också kan bli tal om att även strumpfabriken i Malmö kan läggas ned. Då har vi åter samma situation med krig mellan de två kvarvarande Förlängning av orterna för strumptillverkning. Så får vi också samma typ av drifttiden för Eisers provinsmotioner, där man försöker tillgodose den egna ortens behov genom att slå mot en annan ort. Det är ett ohållbart läge. Detsamma var fallet när rälsverket skulle flyttas från Domnarvet till Luleå. En arbetslöshetsdrabbad region skulle spelas ut mot en annan. Från arbetarrörelsens synpunkt är det oerhört farligt att försätta sig i en sådan situation att dylika strider uppkommer. Även om vi är valda för olika valkretsar och har att företräda människorna där, borde vi här på det parlamentariska planet kunna höja oss till en övergripande syn. Gör vi inte det, kommer splittringen att gynna dem som vill riva ned och ta bort jobben samt flytta den svenska fabrikationen utomlands. De tjänar på denna typ av splittring. Det skulle inte förvåna mig om de efter dagens debatt har svårt att undertrycka ett leende inför den tragiska utvecklingen i Borås, en utveckling som vi förmodligen kommer att få se även i Malmö.
Fru talman! Jag hade inte tänkt förlänga debatten genom en rad repliker. Men jag vill ändå säga några ord med anledning av Jörn Svenssons inlägg. Att vi inte vill göra en beställning från riksdagen på den arbetsgrupp som Jörn Svensson talar om beror delvis på att vi i dag inte vet om man i Malmö och Östersund är intresserad av ett sådant här förfaringssätt. När Jörn Svensson säger att socialdemokraterna och vpk i huvudsak var överens om den skrivning som han nu har i sitt särskilda yrkande, vill jag framhålla att det då gällde ett utkast, som vi i vår grupp skulle diskutera. Det gjorde vi också. Det har absolut ingenting att göra med departementschefens inträde på arenan. Så pass självständiga är vi i utskottsgruppen. Vi diskuterade utkastet väldigt noggrant och kom fram till att problemen måste kunna lösas på annat sätt. Således anser jag i dag att företagen har möjlighet att ta initiativ. När det gäller strukturplanerna kan man också få speciella konsultbidrag. Riksdagen skall inte tvinga fram denna arbetsgrupp och toppstyra den. Jag tror att vi kan få lika goda och kanske bättre resultat, om initiativen till arbetsgrupper och samarbete mellan de kvarvarande företagen kommer från företagen själva. Bara detta ville jag ha sagt.

Fru talman! Bara två korta synpunkter på Lilly Hanssons inlägg. För det första kan jag inte inse att det i princip är någon bra metod om man vill ha någonting gjort att ständigt ha den taktiken att överlämna initiativet åt någon annan. Det bästa sättet är att själv ta initiativet. Då vet man åtminstone litet om vad som händer. 7 För det andra skall vi inte här ha någon debatt om förhistorien till diskussionerna mellan socialdemokraterna och vpk i näringsutskottet. Vi har ju där ett mycket uppriktigt och bra samarbete. Det vill jag inte på något sätt skada. Lilly Hansson vet dock mycket väl att den historieskrivning som hon nu presenterade innebär en undanflykt. Det gick till på ett helt annat sätt.

Fru talman! Den debatt som vi nu för här i kammaren ger i två avseenden ytterligare belägg för vad verkligheten sedan länge avslöjat. Det ena är vilket allvarligt misstag det var, precis som vi moderater hävdade, att alls förstatliga Eiser — liksom Algots — i Borås och i samband därmed göra den misslyckade Norrlandsetableringen. När detta förverkligades började svårigheterna torna upp sig, svårigheter som t.o.m. lett så långt att det en gång så välkända och aktade företaget Algots ej längre existerar. Dess värre, men typiskt nog, har också etableringen i Norrland rönt samma öde. Det andra som debatten ger belägg för är, att staten inte skall ägna sig åt att driva tekoföretag eller företag över huvud taget, eftersom man i det enskilda näringslivet har större kompetens och är bättre skickad att göra detta. Motsvarande gäller också för facket, som rimligen skall ägna sig åt fackligt arbete och således överlämna företagsverksamheten åt människor som är lämpade för den uppgiften. Eiser Strump-ärendet är ett skolexempel på hur företagsamhet inte skall bedrivas. Turerna här har varit många och motsägelsefulla. Besked om nedläggning har mötts av motbesked — som i sin tur mötts av nya motbesked. Löften och löftesbrott kännetecknar dess värre hanteringen. Regeringens förslag om 38 milj.kr. till Statsföretag för likvidering av Eisers strumpfabrik i Borås passar väl in i detta mönster. I augusti 1983 beslutade styrelsen för AB Eiser att tillverkningen av tunna strumpor skall koncentreras till Malmö med innebörd att ca 200 personer i det redan mycket hårt arbetslöshetsdrabbade Borås skall friställas. Reaktionen i Borås blev naturligt nog mycket häftig mot detta märkliga beslut, som gick stick i stäv mot tidigare gjorda utfästelser. Reaktionen resulterade bl.a. i kontakter med regeringen för att få en ändring till stånd. Detta föranledde det på området ansvariga statsrådet att uttala sig på ett sätt som ingav de anställda i Borås stora förhoppningar om en tryggad framtid. Så kom då regeringsförslaget om 38 milj.kr. som helt följdriktigt går i rakt motsatt riktning, eftersom det inte är någonting annat än ett rent avvecklingsbidrag. Förhoppningarna om en tryggad framtid har åter förbytts i otrygghet och ovisshet. Besvikelsen i Borås är självfallet mycket stor, vilket inte minst framgår av nog så kategoriska uttalanden från de anställdas sida: ”Stödet är en dödshjälp.” ”Meningslöst att visa framfötterna.” ”Framgång belönas med nedläggning.” ”Ett resursslöseri utan like.” ”Dags att vakna nu, Olof Palme.” Osv. Kritiken mot regeringsförslaget är massiv och med rätta nedgörande. Fru talman! Enligt redovisade uppgifter, omfattande de tre första kvartalen 1983, går Borås Strump med vinst i motsats till vad fallet är såväl. Nr 55 vid Eisers fabriker i Malmö och i Varkaus i Finland som vid den KF-ägda Onsdagen den strumpfabriken i Östersund. Det förefaller mot den bakgrunden vara rimligt 21 december 1983 att Boråsfabriken är den av fabrikerna som man skall satsa på. För de anställda i Borås är detta en fullkomlig självklarhet. De kan på plats Förlängning av konstatera att orderingången vid fabriken är god och att verksamheten är drifttiden för Eisers lönande. De uttalar därför en klar framtidstro på möjligheterna att driva fabriken vidare och är uppenbarligen beredda att själva göra detta under förutsättning av konkurrens på lika villkor. Enligt min mening är det felaktigt att avveckla den uppenbarligen lönsamma verksamheten i Borås till förmån för den icke lönsamma i Malmö. Boråsfabriken bör i stället i det uppkomna läget privatiseras och alltså utbjudas till försäljning. I första hand bör de anställda erbjudas möjlighet att överta fabriken. Nödvändigt är då att de lånevägen kan tillförsäkras erforderligt kapital. Arne Svensson och jag har i en motion ansett det vara rimligt att staten i detta sammanhang medverkar med lånegarantier. Vårt förslag har emellertid inte vunnit näringsutskottets bevågenhet. Trots att utskottet hävdar att det inte har någon principiell erinran mot en försäljning av vissa enheter inom Eiserkoncernen, avstyrker utskottet vårt yrkande. Den av utskottet uttalade inställningen till en privatisering är uppenbarligen ingenting annat än en munnens bekännelse. Genom sitt ställningstagande väljer utskottet att satsa på en icke lönsam verksamhet hellre än på en lönsam och beviljar Statsföretag ett bidrag på 38 milj.kr. vilket med rätta kan betecknas som ”ett resursslöseri utan like”. Regeringens av näringsutskottet tillstyrkta förslag om ”stöd till dödshjälp” måste alltså avvisas. Det finns emellertid därtill en annan nog så viktig aspekt i sammanhanget. Ett anslag på 38 milj.kr. till statliga Eiser Strump snedvrider på ett allvarligt sätt konkurrensen. Det lär vara ytterst svårt att hävda annat än att de föreslagna miljonerna också kommer tillverkningen av grova strumpor inom Eiserkoncernen till godo. Det torde finnas ett tjugotal enskilda företag med tillverkning av herrstrumpor. Dessa kommer direkt att missgynnas av detta stöd till ett av staten ägt företag. Det är definitivt inte statens uppgift att stödja egen företagsamhet på bekostnad av privatägd. Även av detta mycket viktiga skäl måste således förslaget om 38 milj.kr. till Statsföretag avvisas. Fru talman! Med anledning av vad jag anfört yrkar jag bifall till reservation nr 2 av Erik Hovhammar m.fl.

Fru talman! I Malmö har tekoindustrin haft den klart sämsta utvecklingen. Antalet anställda inom denna bransch har under 1970-talet minskat med drygt 50 20. Sedan 1950 har över 10 000 sysselsättningstillfällen försvunnit. I dag sysselsätter tekoindustrin i Malmö ca 1 300 personer. Kommunen har endast kvar en tiondel av den sysselsättning som branschen hade på 1950-talet. 79 Denna negativa utveckling tenderar att fortsätta och drabbar då främst kvinnor. Vid nedläggningen av Eiser Trikå AB 1982 gick ytterligare 130 sysselsättningstillfällen förlorade. Cewilko, som också ingår i Eiserkoncernen och som tillverkar damkappor, skall minska sin produktion med 50 96. Därmed försvinner ytterligare 60 arbetstillfällen. Med tanke på den redan besvärliga arbetsmarknadssituationen är en fortsatt reducering av arbetstillfällena inom tekobranschen i Malmö enligt vårt förmenande oacceptabel. Vi anser att Malmö redan har fått ta på sig en orimligt stor andel av de sysselsättningsmässiga konsekvenserna av strukturomvandlingen inom tekoindustrin. Vi förutsätter därför att Eisers strukturplan, syftande till att koncentrera tillverkningen av tunna strumpor till Malmö genomförs med beslutsamhet och konsekvens. Det är tillfredsställande att näringsutskottet i sitt betänkande understryker detta. Jag tycker också att det var bra att Lilly Hansson särskilt betonade detta i sitt huvudanförande. När det gäller marknadsföringsfrågorna, som Lilly Hansson talade om, delar jag hennes uppfattning att samordningen kan ske utan ett speciellt uttalande från riksdagens sida. Fru talman! Jag har inget särskilt yrkande i denna fråga.

Fru talman! Eiserledningens sätt att behandla de anställda vid Eiser Strump i Borås — och även de anställda i Malmö — är en sorglig historia. Att staten som arbetsgivare uppträder på ett sådant här sätt är klandervärt. Alltsedan Eiser köpte Malmö Strump 1973 har besluten gått fram och tillbaka. Ena gången skulle man satsa i Borås, nästa gång i Malmö. Det går nog ändå att se ett mönster i Eisers handlande. Man har hela tiden velat koncentrera till Malmö men har av olika skäl tvingats återgå till det gamla. Hösten 1982 kom så beslutet om nedläggning i Borås och flyttning av tillverkningen till Malmö. Detta väckte en storm i Borås, där man på goda grunder menade att man hade en produktion som fungerade och dessutom gav vinst — en företeelse som inte är så vanlig i Eiserkoncernen. Jag aktualiserade frågan i riksdagen. Det svar som statsrådet Carlsson då gav mig blev inledningen till en mycket het debatt. Efter mycken diskussion ändrade sig slutligen Eiserledningen, så att Boråsfabriken skulle få vara kvar, men man flyttade ledningen till Malmö. Nu trodde vi i vårt oförstånd att det hela skulle ordna sig på ett bra sätt, eftersom produktionen trots alla turer i ärendet gick bra i Borås. Därför blev chocken enorm när Eiserledningen i höstas meddelade att nu skulle tillverkningen i Borås läggas ned och flyttas till Malmö. 200 människor skulle ställas på gatan utan arbete. Några nya jobb är inte lätta att hitta i Borås. Jag tycker att det är bedrövligt att företag på detta sätt gång efter annan kan få lura sina anställda — och förbittringen blev naturligtvis stor. Beslutet är märkligt också ur den synpunkten att den verksamhet som bedrivs i Borås är lönsam. För 1982 redovisade man en vinst på 1,2 milj.kr., och för 1983 fram till den 1 september är resultatet också ett överskott på 1,2 milj.kr. Man har heller inga svårigheter att sälja sina produkter. Ungefär Nr 55 hälften av produktionen går dessutom på export. Onsdagen den Man har i Borås och Malmö olika system. Malmö Strump har egna märken = 21 december 1983 som man saluför, medan Eiser Strump i Borås tillverkar märken åt de stora affärskedjorna. De här båda affärsidéerna är inte speciellt lämpade att ha under samma tak. Många av de kunder som i dag finns i Borås är inte beredda att följa med till Malmö. Alternativet blir då import. Eiser har såvitt jag förstår en filosofi som går ut på att man skall slå ihop till stora enheter. Denna sammanslagningslusta har hittills inte resulterat i några vinnare på marknaden. Jag tror inte att den sammanslagning som nu är aktuell blir något undantag. Det kan i detta sammanhang finnas anledning att påpeka att under den tid Eiser ingått i Statsföretagsgruppen, dvs. sedan 1978, har antalet anställda minskat från 5 900 till 3 800. Den proposition vi nu behandlar upptar ett förslag som innebär att Statsföretag får 38 milj.kr. för att kunna uppehålla produktionen i ytterligare två år. Lilly Hansson sade att detta är ett temporärt stöd. Jag kan inte riktigt hålla med om det, för det är ett stöd till Statsföretag att lägga ned en verksamhet i Borås. Jag kan inte se denna proposition som något framsteg, utan det är en bekräftelse på vad företagsledningen redan beslutat. Utskottsskrivningen ändrar inte på denna min uppfattning. Som bevis på detta kan jag citera några rader ur betänkandet: ”Utskottet bedömer att de negativa effekterna för de andra företagen i branschen av förlängd drift i Borås bör bli måttliga, främst på grund av att det rör sig om drift under en begränsad period. Offerten innebär endast en viss fördröjning av Eisers strukturellt betingade planer på att koncentrera tillverkningen av tunna damstrumpor till Malmö.” Lilly Hansson underströk dessutom i sitt anförande att det är meningen med det hela. Jag själv och centerpartiet kan inte ställa upp bakom ett sådant sätt att se saken. Vi har i vår motion lagt fram ett förslag som innebär en fortsatt drift i Borås, där fabriken bryts loss från Eiser och ges aktiekapital och pengar till investeringar. Detta tillsammans med att kommunen köper fastigheten och gör de reparationer som är nödvändiga skulle skapa förutsättningar för jobb också i framtiden. De anställda i Eiser Strump i Borås har ju visat att man har förmåga och fantasi att få produktionen lönsam. Det är ett fruktansvärt slöseri att bara slänga bort allt detta. Lilly Hansson gjorde sig skyldig till en felaktighet när hon tidigare presenterade motionerna. Hon klumpade ihop moderat-, folkpartioch centermotionerna och sade, att vi struntar i de anställda. Jag vill påstå att vi i centermotionen tar mer hänsyn till de anställda än vad någon annan motion, proposition eller utskottsbetänkandet gör. Enligt centerpartiets modell blir det möjligt att ha kvar jobben i både Borås och Malmö, och det finns plats för Östersund också. Den svenska marknaden är inte så liten. Vi exporterar redan, och exporten kan utvecklas ännu mer. Dessutom bör en viss verksamhet kunna tas hem från Finland. I dag är planerna de motsatta. Enligt uppgift har redan Eiser beslutat att göra 81 investeringar i Finland för att kunna föra över produktion dit när Boråsfabriken läggs ned. Jag tycker att det är sorgligt att dagens socialdemokrati är så fullständigt fantasilös och har så liten omtanke om de anställda. Det är också anmärkningsvärt att man i besparingstider anvisar pengar för att riva ned. Enligt centerns förslag, som är billigare än regeringens, blir det i stället möjligt att bygga upp något bestående. Genom socialdemokraternas förslag, som är liktydigt med Eisers, kommer minst 200 att bli arbetslösa i Borås. Det kommer inte att bli så många anställda i Malmö som man föreställt sig. Importen av strumpor kommer att öka. Produktionen förs i viss mån över till Finland, och många miljoner i onödan används för att riva ned. Moderater och folkpartister lämnar i sina motioner allt åt sitt öde. Det är heller inte särskilt bra. Den arbetsgrupp som man tar upp i utskottsbetänkandet är nu det sista halmstrå som man har att hänga sig fast vid. Jag utgår från att man från de anställdas sida kommer att göra allt för att få någonting ut av den, men det är mycket osäkert. Fru talman! Jag vill slutligen yrka bifall till centerpartiets reservationer, nr 3 och 5, som innebär fortsatt drift i Borås.

Fru talman! Med hänsyn till kammarens arbetssituation berör jag inte utvecklingen inom strumptillverkningen i Sverige. Jag tänker inte heller ge mig in på en historieskrivning om flera hundra människors kamp under en tioårsperiod för de jobb som de har utmärkta yrkeskunskaper för. Jag behöver knappast uppta kammarens tid med att berätta om de tusentals människor som saknar arbete i Sjuhäradsbygden eller om tusentalet tomma lägenheter i Borås. Dessa ord får inte tolkas som om vi socialdemokrater i Sjuhäradsbygden skulle vara okänsliga för vad som händer med arbetare och tjänstemän i andra delar av landet. Vi hade naturligtvis helst sett att alla tre strumpfabrikerna hade kunnat fortsätta den hittillsvarande tillverkningen av tunna strumpor och genom rationell tillverkning och effektiv marknadsföring kunnat öka sina marknadsandelar både här hemma och utomlands. Nu har en mängd faktorer uteslutit ett sådant alternativ, och när beslut gällande nedläggning av tillverkningen av tunna strumpor i Boråsfabriken inte kunde återkallas, så var naturligtvis det enda riktiga att skapa rådrum för alla berörda parter. Vi socialdemokratiska motionärer från Sjuhäradsbygden anser dock att tidsfristen fram till mitten av 1986 måste användas till konstruktivt omställningsarbete, där de anställdas arbetsvilja, kunskaper och idéer får chansen att resultera i nya, varaktiga arbetsuppgifter. Det är glädjande att utskottet delar vår uppfattning om en allsidigt sammansatt arbetsgrupp, som kan förutsättningslöst pröva både de i vår motion framförda förslagen och alla andra konstruktiva förslag. Jag är helt Nr 55 övertygad om att de anställda vid Boråsfabriken ser till att den här Onsdagen den arbetsgruppen verkligen kommer till stånd. Samtidigt vill jag betona vikten — 21 december 1983 av att de anställda får delta i detta arbete och från grunden får ett rättvist inflytande över den framtida utvecklingen. Förlängning av Statsföretags offert har byggts upp efter principen att Malmöfabriken inte drifttiden för Eisers skall resultatmässigt påverkas av den förlängning av perioden för tillverkning av tunna strumpor som offerten skapar utrymme för. Men, fru talman, tidsfristen innebär också för alla tre strumpfabrikerna att industriverket kan — som utskottet påpekar — snabbt utföra en delbranschstudie, som ger bättre beslutsunderlag för alla tre fabrikernas utveckling och arbetsfördelning. Rent principiellt måste en sådan arbetsfördelning och utveckling eftersträvas, att importen av tunna strumpor inte behöver utökas. Tvärtom måste vi sträva efter en utökning av marknadsandelarna både här hemma och utomlands. Om riksdagens beslut i dag, den föreslagna arbetsgruppens ansträngningar och eventuellt utredningsarbete leder till en bättre arbetsfördelning mellan de berörda fabrikerna och nya jobb skapas för de människor som inte längre kan tillverka tunna strumpor, kan det ekonomiska utfallet bli betydligt positivare än vad offerten anger. I en sådan situation bör utvecklingen av nya jobb enligt vår mening delvis kunna finansieras inom offertens ramar. Utskottet erinrar om Statsföretags beslut i våras, att Eiser inte kan påräkna ytterligare kapitaltillskott för förlusttäckning. Fru talman! De anställda på Eiser och på strumpfabriken i Borås begär inte att miljonerna skall rulla till förlusttäckning och avveckling. De är beredda att acceptera förändringar men ställer samtidigt krav på utvecklingsarbete och sanering av ekonomin. Statsrådet har i propositionen betonat Statsföretags ansvar för att aktivt söka jobb för den personal som i fortsättningen inte kan tillverka tunna strumpor. Jag förutsätter att det ansvaret också innebär att ägaren medverkar till rimliga ekonomiska lösningar för de tillkommande jobben. Med det anförda är vi socialdemokratiska ledamöter från Sjuhäradsbygden beredda att stödja utskottets hemställan.

Fru talman! Det är helt klart att importen av tunna strumpor inte kan hållas på nuvarande nivå eller minskas utan några offensiva åtgärder. Vad beträffar arbetsgruppen är det viktigt att de anställda får vara med. Och som jag sade i mitt anförande: Med den kännedom jag har om tekoarbetarna och särskilt arbetarna på strumpfabriken i Borås vet jag att de kommer att driva på gruppens arbete.
Fru talman! Som jag ser det, är vad som nu föreslås inte någon offensiv satsning. Det är snarare ett defensivt sätt att arbeta, att försöka anpassa tillverkningen av tunna strumpor i Sverige efter vad man möjligtvis tror går att sälja, när man i olika sammanhang har påpekat att vi inte har möjlighet att sälja så mycket. Det är genom offensiva satsningar som vi kan hålla fabrikerna i gång — det kan jag hålla med Lahja Exner om — men då skall man inte gå till väga på ett sätt som jag tycker är defensivt.

Fru talman! Det har redan sagts en hel del om förslaget att ge Statsföretag AB 38 milj.kr. för att göra det möjligt att förlänga driftstiden vid Eiserkoncernens strumpfabrik i Borås. Vi socialdemokrater från Jämtlands län har motionerat i den här frågan, eftersom vi känner oro inför förslagets inverkan på KF:s strumpfabrik Vinetta i Östersund. Vi delar denna oro med det lokala facket vid Vinetta, Beklädnadsarbetareförbundet och Östersunds kommun. Vi är rädda för att konkurrenssituationen snedvrids till förfång för strumpfabriken i Östersund, som f. ö. var resultatet av en regionalpolitisk satsning 1970. Skälet för lokaliseringen till Jämtlands län var att länet då, liksom nu, är en region med sjunkande sysselsättning, befolkningsminskning och låga förvärvsfrekvenser. Vi har aldrig haft så hög arbetslöshet som nu. Jämtland är det minst industrialiserade länet i landet med bara 10 000 människor som arbetar inom industrin. Det är ungefär 16 96 av alla sysselsatta i länet. Som vi har påpekat i vår motion har 100 personer redan varslats vid Vinetta. Sedermera har det visat sig att ungefär 15 tjänstemäns arbeten också är i farozonen. Det här är mycket höga siffror för en arbetsmarknad som redan tidigare är mycket hårt drabbad. Vi har 20 mil till närmaste större arbetsmarknad, som är Sundsvall. Inte heller där ropar man efter arbetslösa textilarbetare. Vi hari vår motion inte krävt att förslaget om stöd till Eiserkoncernen skall avslås. Vi är medvetna om att arbetslöshet är lika besvärande att bära var man än bor i landet, men vi hade önskat att även Vinetta hade kunnat få stöd, bl.a. till marknadsinsatser både utomlands och inom landet och i form av bidrag till produktutveckling och utbildningsinsatser. Vi anser också att det behövs en strukturplan i landet för den här typen av produktion. Utskottet säger i betänkandet beträffande riskerna för snedvridning av konkurrensen genom stödet till Eiser att konsekvenserna för sysselsättningen vid strumpfabriken Vinetta bör bli måttliga. Frågan är givetvis vad ”måttliga” innebär. Hur många arbetslösa vid Vinetta räknar man med att det skall bli? Utskottet har, som svar på våra krav om stöd till marknadsinsatser och bidrag till produktutveckling och utbildningsinsatser samt vårt uttalande om behovet av en strukturplan, anvisat vägar i dessa avseenden. Det har även Lilly Hansson redogjort för här. Därför skall jag inte nu uppta kammarens tid med att ytterligare diskutera detta. Jag hoppas att det skall vara möjligt även för Vinetta att få del av dessa stöd och denna hjälp. Fru talman! Skulle det visa sig att Vinetta, trots de här anvisade möjligheterna, ändå drabbas allvarligt, återkommer vi givetvis så snart som möjligt, såväl till riksdag och regering som till andra organ. Med hänsyn till utskottets betänkande och omständigheterna i övrigt avstår jag från att yrka bifall till vår motion. Till slut några ord om förslaget i samma betänkande angående Z-invest AB. Förslaget innebär, som framgår av betänkandet och av debatten här i dag, att huvudman i fortsättningen skall vara Investeringsbanken. Det har vi inget att invända emot, men jag vill betona det som utskottet anför om att den nye ägaren förutsätts ta till vara den kompetens som finns inom ledningen för det nuvarande bolaget och att styrelsen också i fortsättningen kommer att ha regional förankring. Det är mycket viktigt, och jag förutsätter att den nya ledningen tar allvarligt på den rekommendationen.

Fru talman! Detta betänkande, liksom den underliggande propositionen, vilar i allt väsentligt på 1981 års energipolitiska beslut. Det beslutet åberopades också flitigt under förra veckans debatt om energiskatter. Vi moderater har i olika energipolitiska sammanhang här i kammaren och i utskottet under senare år redovisat en konsekvent linje, som uppvisat en allt större skepsis mot detta besluts betydelse. Det kan därför vara skäl att nu, om än i korthet beroende på arbetssituationen, framföra några synpunkter på 1981 års beslut. Beslutet i näringsutskottet formulerades av fyra partier som skulle enas om en energipolitik efter det att de i folkomröstningen hade stått mot varandra i de tre alternativ som då förelåg. Förutom regeringens proposition behandlades i utskottsbetänkandet 36 följdmotioner och 70 särskilda motioner. Det betyder att många väsentliga frågor fick dela med sig av utrymme och intellektuell kapacitet till mindre väsentliga frågor. 1981 års energipolitiska beslut måste tas för vad det är: ett svårt beslut i en ny politisk tid. Utskottet skrev — jag vill erinra om den väsentliga formuleringen — att energibalanserna i första hand är ett försök att på ett översiktligt sätt illustrera tänkbara utfall av den i propositionen förordade inriktningen av energipolitiken. Vår tids frågor måste bedömas efter vår tids förutsättningar, liksom framtidens frågor skall bedömas av dem som då skall besluta och efter de förutsättningar som då gäller. Den socialdemokratiska regeringen har, bl.a. under åberopande av detta 1981 års energipolitiska beslut, drivit en energipolitik som har präglats av mer styrmedel, mer skatter, mer avgifter, mer stöd, mer bidrag och mer subventioner. Marknadens förmåga att komma till rätta med de energipolitiska problemen har satts åt sidan. Vår syn är den motsatta. Vi är övertygade om att energiförbrukarna själva vet vad som krävs för att Sveriges energisituation skall utvecklas på ett önskat sätt. Beviset ligger kanske just däri, att oljeförbrukningen sjunkit dramatiskt utan att långtgående styrmedel tillgripits. Vi menar att statens insatser i energipolitiken skall begränsas till information, upplysning, utbildning och stöd för nya lönsamma och utvecklingsbara energiförsörjningsprojekt. Den förda politiken har lett till en situation som vi så många gånger varnat för. Energiverket har sett sig nödsakat att konstatera att en översiktlig överblick över hela området av statliga stödformer och dess statsfinansiella effekter inte längre kan upprätthållas. Vi moderater har därför sett oss nödsakade att vid behandlingen av denna proposition helt yrka avslag på propositionen, med hänvisning till att dess effekter och dess innebörd inte riktigt kan överblickas. Man kan i dag inte acceptera uttagandet av nya skatter och avgifter, som föreslås i denna proposition, om man inte med säkerhet kan bedöma de behov som möjligen föreligger och effekterna av de föreslagna finansieringsformerna, särskilt inte när man, som jag har redovisat, känner stark skepsis till de underliggande resonemangen. Centerpartiet har i reservation nr 1 redovisat en inställning som liknar vår men har fört den längre och fört den till en öppen kritik av de resonemang och beräkningar som ligger till grund för propositionen. Vi har valt att inte stödja denna reservation, främst av det skälet att vår motion har byggts upp på delvis annorlunda argument och resonemang. Vi vill emellertid inte rösta emot centerpartiets reservation utan kommer i voteringen — om det blir någon sådan — i den frågan att lägga ner våra röster.

Jag yrkar bifall till reservation 2. De övriga moderata reservationerna är i allt väsentligt följdreservationer, baserade på den grundinställning jag här har försökt redovisa. Jag vill därför utan kommentarer yrka bifall till reservationerna 3, 5, 7,9, 11, 14, 17, 19, 20, 22,25, 27,29, 30, 32 och 33 — den sistnämnda under förutsättning av bifall till reservation 32 — samt slutligen reservationerna 35 och 38. Genom förhandlingar mellan partierna har vi uppnått en precisering av ordet ”större” såvitt avser stödberättigade anläggningar avsedda för inhemska bränslen. Vi är tillfredsställda och glada över att vårt initiativ inte bara kunde leda till precisering utan även till att en större del av anslagsberättigade anläggningar därmed kan omfattas av stödformen. Vi har också enats med övriga borgerliga partier om synen på terminaler för skogsprodukters hantering. Vi ser detta som värdefullt, och jag yrkar till sist bifall till reservation 10.

Fru talman! Det är en omöjlig uppgift att på några få minuter analysera och motivera de olika synpunkter som redovisas i näringsutskottets betänkande nr 9. Jag har försökt disponera mitt anförande på det sättet, att jag inleder med några principiella synpunkter för att sedan göra några sporadiska kommentarer till enskilda reservationer. Men jag skulle vilja börja med ett gott råd, som bygger på konstaterandet att det finns bara ett sätt att äta en elefant, och det är bitvis. Detta enkla och praktiska faktum borde socialdemokraterna tillämpa mera i sin energipolitik. Socialdemokraterna tycks ha en obotlig svaghet för centralisering och planhushållning. Detta för dem gång efter annan på villovägar, som de sedan har uppenbara svårigheter att återvända ifrån. Det finns åtskilliga exempel på detta i proposition 1983/84:62 som bestyrker dessa mina påståenden. Jag skall redovisa endast ett par av dem. Regeringen föreslår en huvudlös satsning med 50 2 bidrag till virkesterminaler, som på intet sätt löser det grundläggande problemet med skogsbränslets avsättning, men som möjligen tillfredsställer socialdemokraternas behov av storskalighet och ökade styrmöjligheter. Det enda riktiga vore att stycka upp ”terminalelefanten” och satsa på eldningsanläggningar, små såväl som stora. På det viset kan avsättningen av skogsbränsle tryggas. Det är i den situationen också möjligt att en och annan terminal kan visa sig motiverad, men för detta behövs inga bidrag. Centern har år efter år motionerat om att små och stora företag skall ha samma möjligheter till stöd när det gäller oljeersättande åtgärder. Socialdemokraterna har med gott stöd från moderaterna med samma envishet alltid avslagit motionerna. Dessa partiers centraliseringsiver har omöjliggjort för de små företagen att behandlas på samma sätt som de större. Det tycks också vara omöjligt för dessa partier att förstå att många små kan betyda lika mycket som en stor. Samma tendenser visar socialdemokraterna när de envist håller fast vid 4-6 miljoner ton kol i 1990 års energibalans, trots att detta bevisligen kommer att förhindra ett optimalt utnyttjande av spillvärme och annan gratisenergi med hjälp av värmepumpsteknik. Detsamma gäller för skogsbränsle. Det tycks åter vara förkärleken för storskalighet och möjligheterna till planhushållning som förhindrar socialdemokraterna att anpassa sig till de positiva möjligheter som den faktiska utvecklingen erbjuder. Det är ur såväl ekonomisk som miljömässig synpunkt mycket beklagligt att socialdemokraterna saknar vilja och/eller insikt nog för att utnyttja de positiva energialternativ som morgondagen rymmer. Fru talman! Propositionen har utgjort ett bristfälligt beslutsunderlag. Även efter de kompletteringar som har gjorts från departementets sida är underlaget långt ifrån tillfredsställande. Centerns förslag att regeringen bör återkomma med en fullständig redovisning är mycket väl motiverat. Riksdagen måste ha klara besked om vilka avgifter och skatter som är energipolitiskt motiverade och vilka som tillkommer bara för att stärka statens finanser. Centern har gått med på en kompromiss när det gäller effektgränsen för de eldningsanläggningar som skall få stöd enligt 1984 års investeringsprogram. Gränsen sänktes från I MW till 0,5 MW.

Detta beklagar vi djupt. Som jag tidigare sagt betyder detta att de små företagen icke blir behandlade på samma sätt som de större. Vi kompromissade oss också fram till en skrivning som vi trodde skulle betyda en öppning för bl.a. Mora värmeverk, även om vi på intet sätt tagit ställning till det enskilda ärendet. Nu tycks det inte bli så.

Vi har kunnat konstatera att ett sådant förfarande har praktiserats i många andra fall. Centern har här i princip stött socialdemokraternas uppfattning om stöd till olika slags värmepumpar. Vi har särskilt velat trycka på det konkurrensförhållande som finns mellan frånluftsvärmepumpar och återvinning i ventilationsluften via värmeväxlare. Det är för att förhindra onödiga apparatinstallationer som vi har accepterat det förslag som regeringen lagt fram om att icke lämna bidrag till frånluftsvärmepumpar. Solenergi är den verkliga framtidsenergin. Centern har gång efter annan visat på vilka möjligheter som finns när det gäller att utnyttja solenergi. Dessa möjligheter behöver tillvaratas nu. För tre år sedan hävdade vi med samma envishet värmepumpsteknikens möjligheter. I dag känner alla till den teknikens möjligheter. Om några år kommer sannolikt också solenergin att vara i samma läge, om den bara får en ärlig chans. Det skrämmande och farliga är att om vi inte ger solenergin den chansen i dag, så kommer vi snabbt att ha låst upp de resurser som borde reserveras för solenergi. Sedan finns det mycket liten chans till ett konstruktivt återvändande till dagens positiva utgångsläge. Redan hösten 1982 poängterade centern hur fel det var att ge 25 96 bidrag till torveldade anläggningar. Vi ansåg redan då att man borde behandla inhemska bränslen, skogsbränslen och torv, lika, och vi föreslog 15 96. Vi applåderar att regeringen nu har anammat vårt förslag och att den föreslår 15 Yo bidrag i fortsättningen till eldningsanläggningar för inhemska bränslen. Vi beklagar dock den felstyrning som under det gångna året har uppstått genom att åtskilliga torvkontrakt har tecknats i områden där det för all framtid kommer att finnas ett överskott på skogsbränsle. Därmed har man fått en felaktig prioriteringsgång mellan torv och skogsbränslen. Skogsbränslen måste alltid vara nummer ett. När det gäller fjärrvärmeanläggningar kan jag bara konstatera följande. Om den ståndpunkt som centern driver beträffande flexibla fjärrvärmeanläggningar, säger utskottet mycket vänligt att vi har alldeles rätt, men den vill ändå inte se till att detta, som man anser är så viktigt och så riktigt, följs upp genom ett bidragsvillkor. Denna blyghet vad gäller att reglera väsentliga saker har gjort mig oroligt överraskad. Vad gäller energiupphandlingsdelegationen sade vi 1982 att man inte kan använda 700 milj.kr. på ett förnuftigt sätt under en så kort tid som ett år. Vi fick självfallet rätt. Man förbrukade 150 milj.kr. Vi tycker detta tyder på att man ändå har hanterat detta med ett rimligt mått av förnuft. Vi tror heller inte att det är skäligt att utöka detta till mer än ca 300 milj.kr. Regeringen vill ha helt fria händer. Men vi har vid redovisning i utskottet fått signaler om på vilket sätt man vill använda de återstående miljonerna. Vi är ändå tveksamma till om detta är en riktig hantering. Vi säger nej till höjd bensinskatt, eftersom vi inte anser att det finns några rimliga ekonomiska substitut för bensinen. Fru talman! För att inte överskrida tiden vill jag härmed bara yrka bifall till samtliga reservationer där Per-Ola Eriksson och mitt namn förekommer.

Fru talman! När det gäller proposition 62 biträder folkpartiet i många stycken det som regeringen anfört om fortsatt statligt stöd till oljeersättande åtgärder samt ett nytt investeringsprogram inom energiområdet. Vi vill dock från vårt håll understryka att det är ytterst viktigt att statens stöd ges en sådan utformning att resurser inte i onödan satsas på projekt som är kommersiellt lönsamma och som skulle ha kommit till stånd även utan statligt stöd. Vi anser att en del av de föreslagna åtgärderna inte är tillräckligt belysta, och vi motiverar vår ståndpunkt just med hänsyn till detta. Det gäller bl.a. investeringsstödet till s.k. skogsbränsleterminaler där bränsleråvara och industriråvara separeras. Det finns mycket som tyder på att sådana terminaler redan i dag är kommersiellt motiverade och bör kunna komma till stånd genom initiativ från skogsindustrin även utan investeringsstöd från samhället. Den här princiella ståndpunkten gäller också för det som sägs i propositionen beträffande stöd till värmepumpar. Enligt det förslaget kommer inte s.k. frånluftsvärmepumpar att bli stödberättigade. Det kan enligt vårt sätt att se medföra en icke acceptabel snedvridning av konkurrensen mellan tillverkare av produkter med samma energipolitiska effekt men baserade på olika tekniker. Det finns så långt vi kan se inte skäl att diskriminera någon viss teknisk lösning när det gäller värmepumpar. När det gäller regeringens finansieringsförslag är det enligt vår mening illa underbyggt. Bl. a. saknas i propositionen beräkningar som redovisar vilka intäkter de olika avgifterna totalt kan väntas ge. Från folkpartiets sida anser vi nu liksom tidigare att programmen för oljeersättning, forskning, utveckling och prospektering bör finansieras med avgift på oljeprodukter. Där har vi den uppfattning som vi redovisat redan tidigare. Det är emellertid svårt att ta ställning till om de föreslagna avgiftsnivåerna är motiverade. Mycket tyder på att de leder till viss överfinansiering. Vi ser därför f. n. varken något energipolitiskt eller statsfinansiellt skäl att höja skatten på bensin. Om medel skulle saknas för att bedriva programmen i den omfattning som riksdagen beslutat, får regeringen under programperioden återkomma med finansieringsförslag. Fru talman! Jag skall nu kort kommentera en del av de reservationer som folkpartiet har avgivit. I reservation 10, som är gemensam för folkpartiet, centern och moderaterna, redovisar vi den uppfattningen att det inte bör utgå något stöd till skogsbränsleterminaler där bränsleråvara och industriråvara separeras. Vi anser att mycket talar för att sådana terminaler redan nu är kommersiellt motiverade och bör komma till stånd genom initiativ från skogsindustrin även utan investeringsstöd. I reservation 13, som gäller värmepumpar, konstaterar vi att s.k. frånluftsvärmepumpar enligt förslaget inte kommer att vara stödberättigade. Vi har från folkpartiets sida inte funnit något som helst belägg för vad som anförs i propositionen om att värmepumpar som utnyttjar frånluft redan nu är så lönsamma att ytterligare utvecklingsstimulanser är överflödiga. Följaktligen innebär vårt ställningstagande att bidrag bör utgå oavsett typ av värmepumpar. Den här vidgningen av möjligheterna bör ske inom ramen för de medelsbehov på 100 miljoner som framförs i propositionen. I reservation 29 säger folkpartiet, liksom centern och moderaterna, nej till en ytterligare höjning av bensinskatten. Vi ser varken något energipolitiskt eller statsfinansiellt skäl att nu höja skatten på bensin. Slutligen konstaterar vi i reservation 30 att eftersom vi avstyrker förslaget om höjd skatt på bensin, avstyrker vi rimligen också regeringsförslaget om hur ifrågavarande medel skall fördelas. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1, 10, 13, 29 och 30.